Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 23 lämnas en ingående redogörelse för det hittills gällande systemet för skatteutjämningsbidrag till kommunerna, skatteutjämningsrevisionens förslag till ändrat system och det förslag som, efter remissbehandlingen, framlagts av Kungl. Maj:t i propositionen 44. Att detta betänkande upptas till riksdagens avgörande i samband med övriga regionalpolitiska frågor framhäver tydligt skatteutjämningsbidragens betydelse regionalpolitiskt. De nya reglerna innebär också ett ytterligare steg på vägen mot regional utjämning och ökad jämlikhet mellan invånarna i olika kommuner. Utskottet har ägnat stor uppmärksamhet åt detta ärende. Det är både förklarligt och naturligt att många kommuner anmält missnöje men det är också glädjande att de tankegångar som ligger till grund för de nya principerna i många avseenden accepteras som förbättringar. Jag avstår från att mera detaljerat redovisa de olika grunddragen. Men jag vill gärna påpeka att det nu gäller ett provisorium i avvaktan på resultatet från den arbetande kommunalekonomiska utredningen, som kan väntas ge en väsentlig information om kommunernas ekonomiska förhållanden och därmed också ge ett bättre underlag för utarbetande av ett reviderat skatteutjämningssystem. Inför utskottet har många kommuner gjort uppvaktningar varvid värdefullt material och ofta tungt vägande skäl för beaktande av de olika kommunernas speciella problem har framförts. I särskilda motioner har dessa framställningar blivit ytterligare belysta. Jag vill gärna betyga att jag med stort intresse tagit del av de synpunkter som framförts vid de olika uppvaktningarna och i motionerna beträffande uppflyttningar till högre skattekraftsklass. Då det inte desto mindre visat sig nödvändigt att i de flesta fall följa propositionens förslag har det varit dels av ekonomiska skäl men dels också för att undvika att nya gränsfall skapas, som skulle uppfattas som ytterligare orättvisa. I viss utsträckning kan framställningar i övrigt beaktas inom ramen för möjligheterna att erhålla extra skatteutjämningsbidrag, vilket vi också velat framhäva. I särklass har framställningarna från Öckerö och Gotland ansetts stå. Båda dessa kommuner saknar fast landförbindelse och förhållandena även i övrigt har övertygat oss om att en uppflyttning i högre skattekraftsklass är befogad och bör kunna ske utan att några motsvarande gränsfall skapas. Beträffande Öckerö kommun har i motionen 1824 av herr Åberg m.fl. föreslagits att denna kommun skall tillförsäkras ett skatteunderlag motsvarande 110 procent av medelskattekraften i stället för 95 procent som propositionen angett. Vad gäller Gotland har bl.a. från folkpartiet i motionen 1812 av herr Ekinge m.fl. föreslagits att kommunen skall erhålla en skatteutjämningsgaranti på 120 procent i stället för 110 procent. Jag är glad över att det blev möjligt att uppnå ett resultat i form av en kompromiss som innebär 100 procent för Öckerö och 115 procent för Gotland. Då det nu uppnåtts full enighet inom utskottet beträffande kommunerna Öckerö och Gotland vill jag i övrigt endast hänvisa till vad som anförts i betänkandet. I fråga om de kyrkliga kommunerna har vi inom folkpartiet anslutit oss till motionsyrkanden om att samma bidragsregler skall gälla för dessa som för de borgerliga primärkommunerna. I reservationen 2 har skälen för detta ställningstagande ingående redovisats. Däremot har vi inte kunnat ansluta oss till den generella ökning av skatteutjämningsbidragen med fem procentenheter i var och en av de fem föreslagna skattekraftsklasserna, som framförts av centerpartiet. En sådan höjning skulle innebära en ökning av statens utgifter med ca 430 miljoner kronor för helt budgetår. Jag upprepar också vad jag tidigare anfört om det nuvarande förslagets karaktär av provisorium. Med vad jag här anfört ber jag att få ansluta mig till utskottets förslag utom vad gäller principen om bidrag till församling, pastorat och annan kyrklig samfällighet. I denna del yrkar jag bifall till reservationen 2. Beträffande medelsanvisningen yrkar jag — om riksdagen bifaller reservationen 2 — också bifall till reservationen 3 c.

Herr talman! När jag lyssnade på herr Åsling fick jag faktiskt det intrycket att han ville inge kammarens ledamöter den uppfattningen att det inte skett någon förbättring av kommunernas skatteutjämningsbidrag. Propositionen innebär ändå en ökning av anslaget med 370 miljoner kronor. Det är ett avsevärt belopp. Vi har tidigare i dag när vi behandlade inrikesutskottets betänkande rörande den regionalpolitiska stödverksamheten haft att göra med belopp, som för en femårsperiod innebär 2,5 miljarder, för varje år alltså ungefär 500 miljoner. De faktiskt utgående skatteutjämningsbidragen för innevarande år uppgår till 2 046 miljoner kronor, men departementschefen räknar med att bidragen 1974 skall utgå med tillsammans 2 570 miljoner kronor. Detta bör noteras. Herr Åsling känner säkerligen till en kommun i Jämtland som heter Hammerdal, där utdebiteringen i dag skulle vara 54 kronor 76 öre därest inte kommunalt skatteutjämningsbidrag utgick. Frågan om skatteutjämningsbidrag eller, som det tidigare hette, skattelindring till kommunerna har under flera år ständigt varit aktuell. Jag skall inte göra någon längre historik. Jag skall bara erinra om att det beslut som 1965 års riksdag fattade har varit grundförutsättningen för den kraftiga utbyggnad av den kommunala verksamheten som därefter ägt rum. En sådan utbyggnad skulle inte ha varit möjlig om inte de sämre lottade kommunerna fått hjälp av staten. Det var alltså ett viktigt beslut som 1965 års riksdag fattade. Det gällde då dels anslag enligt tidigare bestämmelser om bidrag till skattetyngda kommuner, dels skatteersättningar i anledning av 1957 och 1961 års ortsavdragsreformer. Som en nyhet tillkom skatteutjämningsbidraget i form av ett förslagsanslag på 465 miljoner kronor. Beloppet beräknas alltså nu för 1974 utgå med nära 2 600 miljoner kronor! De grunder för den kommunala skatteutjämningen som då fastställdes har i sina huvuddrag varit tillfredsställande. Men vid ärendets avgörande 1965 förelåg bl.a. ett motionspar från socialdemokratiskt håll, i vilket föreslogs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle hemställa, att riksdagen senast år 1970 bereddes tillfälle att ompröva bl.a. reglerna för sambandet mellan utdebiteringsgräns och medelutdebitering. Motionärerna framhöll att det var svårt att överblicka de närmare konsekvenserna av sambandet mellan den rörliga utdebiteringsgränsen och medelutdebiteringen. Riksdagen fattade också beslut i enlighet med motionärernas förslag. År 1970 tillsattes en utredning, benämnd skatteutjämningsrevisionen. Den avlämnade i fjol sitt betänkande. Utredningen utförde ett ambitiöst arbete, men en omfattande remissomgång visade att det på flera punkter fanns en viss tveksamhet mot utredningens förslag. Det gällde inte minst den individuella prövning som skulle ske av de enskilda landstingens och primärkommunernas kostnadslägen. I propositionen har nu framlagts ett förslag till ändringar vilket grundar sig på utredningen. Sålunda tas ersättning på grund av hög utdebitering bort. Det stämmer med den uppfattning som framfördes i den socialdemokratiska motionen år 1965. Skattekraftsområdena, som nu är tre, har ökats till fem skattekraftsklasser, vilket bör jämföras med de nio klasser som utredningen föreslog. Jag skall, herr talman, inte närmare gå in på detaljer; de framgår dels av propositionen, dels av finansutskottets betänkande. Flera remissinstanser har pekat på sambandet med pågående utredningsarbete inom länsberedningen och kommunalekonomiska utredningen och tillstyrkte revisionens förslag som ett provisorium i avvaktan på resultatet av dessa utredningar. Det var med en viss överraskning som vi i finansutskottet tog del av centerpartiets partimotion, där man i varje skattekraftsklass har ökat med S procent. Och det var nog inte bara vi socialdemokrater som blev överraskade av den motionen, utan jag tror att den blev detsamma för de andra partiernas representanter. För vad innebär det förslag som centerpartiet här har framlagt? Jo, att det för helår räknat blir en ökning med ungefär en halv miljard. Jag kan i den här frågan liksom i så många andra inte finna att centerpartiet på något som helst sätt visat hur man skall täcka den där halva miljarden. Nu säger herr Åsling att det behövs en påspädning på den offentliga sektorn och att det skulle innebära misstro gentemot kommunerna, om man inte ökar på skatteutjämningsbidraget på det här sättet. Nej, herr Åsling, det är inte någon misstro, utan det är den gamla, vanliga, goda regeln att den som gör utgifter även bör se till att han skaffar inkomsterna. Eftersom jag är sysselsatt i den kommunalekonomiska utredningen måste jag säga, att den väg som centerpartiet här visar skulle vara mycket enkel att gå för kommunalekonomiska utredningen. Men varför bara ge en halv miljard mera än vad propositionen innehåller? Varför inte ge ytterligare 3 miljarder eller mera och sedan överlåta åt finansministern att skaffa fram pengarna? Vad händer då med den kommunala självstyrelsen? Nej, så här enkelt är det naturligtvis inte. Vi är helt medvetna om att kommunerna utgör en mycket betydelsefull del av den offentliga sektorn, men att en part skaffar pengarna och en annan part förbrukar dem är ingen hållbar lösning på problemet. Och det är ingen misstro om vi säger att vi för närvarande inte kan gå längre, eftersom det här är ett provisorium. Vi får sällan några förslag från centerpartiet om finansieringen. Däremot vill man minska — det vet vi förut — arbetsgivaravgiften och ta bort den i vissa delar av landet. Man vill alltså sänka statens inkomster, men är beredd att på det här sättet öka utgifterna. När det gäller den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet angående de kyrkliga kommunerna är det inte så, att vi i finansutskottets majoritet har ansett att de kyrkliga kommunerna nu inte skall placeras i samma skattekraftsklasser som de borgerliga kommunerna med hänsyn till kyrka—stat-beredningen. Nej, anledningen är att de kyrkliga kommunerna inte har det så illa ställt ekonomiskt som man vill låta påskina. Det innebär ju ändå, om man följer folkpartiets och moderaternas förslag, ett påslag med 40 å 50 miljoner kronor, och om man följer centerpartiet 70 å 80 miljoner kronor per år. Det skulle enligt folkpartioch moderatreservationen betyda en ökning med 50 procent av nuvarande bidragsnivå. Vi anser att det inte föreligger skäl till detta. Sedan är jag liksom utskottets vice ordförande glad över att vi lyckades komma överens om att höja såväl Gotland som Öckerö i skattekraftsklass. Vi har också kunnat enas om att föreslå riksdagen att avslå andra motioner som förts fram i fråga om uppflyttning av enskilda kommuner till högre skattekraftsklass. Bara de motionerna skulle ha inneburit, därest de bifallits, 46 miljoner kronor i utgiftsökning för staten. Och det är väl inte alldeles säkert att just de kommunerna som nu har haft motionärer som förespråkare är mest i behov av en uppflyttning i skattekraftsklass. Det kanske finns andra kommuner, som inte har haft några motionärer och som i så fall kanske borde ha kommit i åtanke. Vi måste givetvis, när vi räknar med skattekraftsklasser, komma i gränsområden, och därför hälsar jag nu med tillfredsställelse att vi har kommit överens på den här punkten. Finansministern har i propositionen framhållit att extra skattekraftsbidrag skall kunna utgå i större omfattning än tidigare. Finansutskottet har i likhet med departementschefen ansett att några speciella kriterier härför inte bör uppställas utan att det liksom hittills bör ske en prövning från fall till fall. Vi har då beträffande fyra motioner velat ge Kungl. Maj:t vår uppfattning till känna. Herr talman! Jag har ingenting ytterligare att just nu anföra, utan jag vill yrka bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har självfallet ingenting att invända mot min värderade utskottsordförandes karakteristik av skatteutjämningsbidragets betydelse i den kommunala ekonomin, och jag vill gärna också vitsorda att det är ett väsentligt steg i rätt riktning som propositionen tar. Det är bara det att det i nuvarande läge och ur centerpartiets synpunkt är ett för kort steg. Det är ju uppenbart — och det visar den debatt vi har lyssnat till här tidigare i dag — att kommunernas roll i regionalpolitiken kommer att öka. Det är också så, som jag sade i mitt tidigare anförande, att kommunernas roll som decentraliserade förvaltare av den offentliga sektorns utvecklingsmöjligheter spelar en avgörande roll. Jag tror att man ur den synpunkten måste vara beredd att i ökad omfattning decentralisera också den offentliga sektorns expansion, och det gör man självfallet genom kommunerna. Herr Ekström säger att ökningen utgiftsmässigt blir — och han tar till med prutmån — en halv miljard. För det budgetår vi närmast har att diskutera rör det sig om 220—225 miljoner kronor. Det är en väsentlig ökning, det skall erkännas, men det lastar även av staten bördor när det gäller sysselsättning och regionalpolitik. Här kan man självfallet inte utan vidare ange en nettoeffekt för statsbudgeten av vårt förslag. Uppenbart är emellertid — och det finns stöd för det antagandet i den reviderade finansplanen och i långtidsutredningens framskrivning — att det inom den offentliga sektorn föreligger ledig kapacitet för expansion. Den bör inte minst i nuvarande sysselsättningsläge enligt vår uppfattning tas till vara, och för detta måste kommunerna ha ökade resurser till sitt förfogande.
Herr talman! Jag vill ånyo erinra herr Åsling om att vad riksdagen nu går att fatta beslut om är ett provisorium som skall gälla intill dess att vi har ett bättre underlag när det gäller de enskilda kommunernas kostnadsläge. Jag tog inte till, som herr Åsling uttryckte det, utan jag räknar givetvis på vad förslaget i reservationen kommer att ha för årseffekt. Om det förslag som majoriteten går fram med kostar 2 miljarder 335 miljoner kronor, så kostar ju — med påslaget även för de kyrkliga kommunerna — centerpartiets förslag 250 miljoner för halvår, och det måste bli en halv miljard för helår. Det är ändå så man måste räkna. Ty herr Åsling menar väl inte att systemet skulle upphöra i och med det närmaste budgetårets utgång? Det är klart att därest förslaget skulle gå igenom måste man fortsätta med detta system även för i första hand andra halvåret 1974.
Herr talman! Jag kan vitsorda att också centerns förslag självfallet är ett provisorium i avvaktan på kommunalekonomiska utredningens förslag. Det är ett förslag att växa i. Vi har inte sett det sista utvecklingsstadiet i detta avseende. Men det väsentliga är att vi på den kommunala sidan har outnyttjade resurser som inte minst i det konjunkturläge vi nu befinner oss i är av ett speciellt intresse bl.a. på grund av sin regionala spridning. Kommunerna representerar en utvecklingsresurs när det gäller den regionala sysselsättningen. Det måste självfallet tas med i bilden, när man bedömer den här frågan. Det är ur den synpunkten liksom ur principiell synpunkt, då det gäller att decentralisera den offentliga sektorns expansion, som vårt förslag bör bedömas. Jag efterlyser herr Ekströms omdöme om nettoeffekten. Kan man från socialdemokratisk sida tvärsäkert säga att nettoeffekten ur samhällssynpunkt av en satsning på den kommunala ekonomin blir en belastning på statsbudgeten med 220 eller 440 miljoner? Sannolikt kan man inte säga det, därför att här har vi bl.a. också multiplikatoreffekter att räkna med när det gäller sysselsättning och skatteunderlag. Vad sluteffekten blir i detta avseende kan herr Ekström och jag bara gissa. Vi vet dock att inom den kommunala sektorn finns ett ledigt expansionsutrymme som vi måste ta till vara om vi menar allvar med vår sysselsättningsfrämjande politik och vår strävan mot bättre regional blans.
Herr talman! Det är klart att varken herr Åsling eller jag kan ge oss in på några funderingar beträffande nettoeffekten. Men vad vi inte behöver gissa om är att ett bifall till centerpartiets reservation skulle skapa detta hål i statsregleringen för det kommande budgetåret. Det står fullständigt klart. Om vi ser på den reviderade nationalbudgeten skall vi finna att kommunernas totala inkomster enligt den uppgår till 52 miljarder kronor. Man tar in i skatter 28 miljarder kronor, man får bidrag från staten med 13 miljarder och 11 miljarder är övriga inkomster. Då ser jag nog saken så att i den mån vi vill få bättre sysselsättningseffekter ute i kommunerna och vill vara någorlunda säkra på att satsningarna skall leda till detta, måste staten gå in på annat sätt än genom ett generellt skatteutjämningsbidrag av den här arten.

Detta är ingen misstro gentemot kommunerna, herr Åsling. Långt därifrån. Jag står verkligen på kommunernas sida. Men jag är inte säker på att vi just nu som ett provisorium skulle vinna så särskilt mycket i sysselsättningseffekter, om vi skulle följa centerpartiets som jag tycker i ekonomiskt hänseende litet lättsinniga förslag.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 44 läggs förslag fram om ändringar i skatteutjämningssystemet för kommunerna m.m. Skatteutjämningssystemet för kommunerna tar sikte på att utjämna sådana olikheter i den kommunala utdebiteringen och i den kommunala servicen som betingas av kostnadsskillnader mellan olika landsdelar och kommuntyper. Kostnaderna för den kommunala verksamheten påverkas bl.a. av befolkningsutvecklingen, befolkningens ålderssammansättning, geografiska avstånd, strukturen i näringslivet och möjligheterna att få förvärvsarbete. I dessa avseenden föreligger fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner. Sammanläggningarna till större enheter har därvid inte inneburit någon avgörande förändring. Även i framtiden kommer därför den kommunala skatteutjämningen att ha stor betydelse i jämlikhetspolitiskt avseende. Målet bör vara att ytterligare utjämna skattesatserna och den kommunala servicen. Även om nuvarande skatteutjämningssystem bidragit till en angelägen utjämning av skillnaderna mellan olika kommuner i fråga om utdebitering och standard, har dock systemet enligt skatteutjämningsrevisionens mening haft betydande brister, bl.a. den grova och onyanserade indelningen i skattekraftsområden. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att Kungl. Maj:t föreslagit ändringar när det gäller skatteutjämningssystemet för kommunerna. Skatteutjämningsrevisionen framhåller när det gäller kostnadsläget för kommunerna att detta av gammal erfarenhet visar sig stiga från söder till norr och från kust till inland. Man framhåller att kostnadsläget är högre än normalt i vissa delar av södra och mellersta Sverige. Även om kostnadsläget sålunda visat sig högt inom vissa delar av södra och mellersta Sverige, understryker revisionen att såvitt gäller den primärkommunala verksamheten kostnadsläget och övriga förutsättningar för kommunerna inte är jämförliga med Norrland och de delar av Svealand som hör till stödområdet. Mot bakgrunden härav är det förvånande att inte samtliga kommuner inom stödområdet erhållit lägst 100 procent i skattekraftsgaranti. När det gäller Värmland och norra Dalsland tycker jag att den geografiska strukturen, åldersfördelningen och förhållandena i övrigt borde ha motiverat att landsdelen i högre grad än som skett jämförs med de fyra nordligaste länen. För Värmlands del gäller att vi inte har kunnat hålla jämna steg med riket i övrigt, vare sig i fråga om skattekraft eller skatteunderlag. Genomsnittliga skattekraften i Värmlands län understeg 1965 rikets med 12:65 kronor. 1972 hade skillnaden ökat till 17:16 kronor. Det säger sig självt att den nu föreslagna skatteunderlagsgarantin för Värmlands län på 100 procent inte är tillräcklig. I propositionen har Åmåls, Säffles och Filipstads kommuner föreslagits erhålla 95 procent i skattekraftsgaranti, trots att intilliggande kommuner inom stödområdet erhåller 100 procent. Trots utredningens kraftiga betoning av de uppräknade faktorernas betydelse för kommunernas kostnadsläge, förefaller de i alltför liten grad ha beaktats, då varje kommun i propositionen föreslagits en garanterad procent av rikets medelskattekraft. Om man studerar de kartbilder som redovisas, förefaller det som om det geografiska läget i hög grad fått avgöra tilldelad procentsats. De tidigare skattekraftsområdena, som kritiken varit mycket häftig emot, förefaller dessutom i stor usträckning ha bildat utgångspunkt för propositionens förslag. Den kommunala skatteutjämningen har självfallet stor betydelse för den regionala utvecklingen. Företagens val av etableringsort påverkas både av kommunernas möjligheter att erbjuda en allsidig service och av den kommunala utdebiteringen. En fortsatt utjämning beträffande skattesatserna och den kommunala servicenivån ökar förutsättningarna att fullfölja de regionalpolitiska strävandena. En förstärkning av den kommunala skatteutjämningen måste därför enligt min uppfattning ingå som en viktig beståndsdel i den fortsatta utbyggnaden av det regionalpolitiska stödet. Förutsättningen för att människorna i de olika kommunerna skall få likvärdiga möjligheter till sysselsättning, service, god miljö och levnadsstandard är därför att skatteutjämningen åtminstone på längre sikt skall ge samma standard till samma pris, vilket också revisionen framhåller. Mot bakgrund härav samt av att kommunerna Säffle, Åmål och Filipstad tillhör allmänna stödområdet anser jag att det är självklart att även dessa kommuner erhåller samma skattekraftsgaranti som intilliggande kommuner inom stödområdet. Detta har också framförts i motionen 1816. När det gäller Filipstads kommun kan man konstatera att denna under senare delen av 1970-talet haft en mycket ogynnsam befolkningsutveckling, trots en relativt hög tätortsgrad. Omfattande industrinedläggelser under de senaste åren är en viktig förklaring härtill. Det finns alltså starka skäl för att Filipstads kommun bör ges minst 100 procents skattekraftsgaranti. Säffle kommun har för närvarande en negativ befolkningsutveckling; dessutom finns det betydande glesbygdsområden. Det är därför viktigt att kommunen kan erbjuda en god kommunal service, som gör den intressant, inte minst ur etableringssynpunkt. Det är därför angeläget att Säffle kommun också erhåller 100 procent. Utskottet framhåller i sin skrivning: ”Självfallet finns det kommuner, vilkas situation i mycket erinrar om kommuner som föreslås placerade i närmast högre skattekraftsklass. I flera av motionerna har påtalats sådana likheter mellan kommuner som placerats i olika skattekraftsklasser. Att undvika gränsfall i ett system av detta slag är omöjligt. Motsvarande problem har riksdagen upprepade gånger behandlat i samband med fastställande av de lokaliseringspolitiska stödområdena.

Här borde man alltså ha varit konsekvent och låtit samtliga kommuner innanför det allmänna stödområdet erhålla lägst 100 procent i skattekraftsgaranti. Den här reformen är emellertid provisorisk. Jag hoppas att de nu nämnda kommunerna, kommuner som ligger innanför stödområdet, när nästa förslag framläggs skall komma i en bättre skattekraftsklass. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 i finansutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Då skatteutjämningsrevisionen den 8 juni 1972 avlämnade sitt betänkande blev jag verkligen betänksam. Då remissvaren strömmade in visade sig också att betänksamheten var mycket utbredd. Det är därför synnerligen tillfredsställande att vi nu vet att vi inte går att fatta något definitivt beslut. Det understryks också mycket klart i propositionen att de förändringar som föreslås skall gälla som ett provisorium i avvaktan på resultatet av den kommunalekonomiska utredningen. Departementschefen ställer sig tveksam till möjligheterna att basera systemet för skattekraftsgarantin på en individuell bedömning kommun för kommun. Jag kan gå med på att det för skatteutjämningsrevisionen var svårt att företa en något så när rättvisande individuell bedömning. Det har visat sig bl.a. genom att den ”buntat ihop” hela landsdelar utan någon differentiering inom respektive landsdel. Jag är emellertid övertygad om att det öppnar sig helt andra möjligheter för den kommunalekonomiska utredningen. Även om skatteutjämningsrevisionen inte lyckats klarlägga de för systemets uppbyggnad avgörande faktorerna har den dock gett många impulser till att pröva olika vägar för att skapa ett skatteutjämningssystem som bättre garanterar rättvisa mellan människor i olika delar av landet. Detta i förening med att kommunsammanslagningarna med några få undantag slutförts vid stundande årsskifte gör att man har all anledning att utgå från att vi inte skall behöva dras med detta provisorium som vi i natt beslutar oss för under någon längre tid. Nästa system bör baseras på en individuell bedömning kommun för kommun. Vi har inte så många kommuner kvar här i landet. Men vi måste räkna med att det nuvarande systemet med dess brister kommer att gälla i åtminstone fem år. Inte minst av denna anledning är det av stor vikt att systemet med extra skatteutjämningsbidrag finns kvar och att det nu även har byggts ut. Att några speciella kriterier för extra bidrag inte angivits är förståeligt. Vi har emellertid i motionen 1752 pekat på en synnerligen viktig faktor för en kommuns ekonomi, nämligen åldersstrukturen. Det är ett faktum att en kommuns åldersstruktur på ett mycket avgörande sätt påverkar kommunens kostnadsläge. En stor andel pensionärer och/eller en stor andel barn och ungdomar i en kommun medför automatiskt stora merkostnader i jämförelse med kostnaderna i en kommun med en normal åldersfördelning. Det bör framhållas att i en normal primärkommun över 50 procent av utdebiteringsbehovet direkt kan hänföras till åtgärder för barn, ungdom och pensionärer. Med det ofullständiga system vi nu kommer att besluta oss för har, som jag tidigare påpekat, individuella hänsyn till kommun för kommun icke kunnat tas. Det extra skatteutjämningsbidraget bör därför bl.a. tilldelas kommuner med särskilt oförmånlig åldersstruktur. För att nu inte någon skall få den uppfattningen att jag, som så många andra här i dag, bara tänker på min egen hemkommun vill jag upplysningsvis påpeka att Kristianstad inte har någon oförmånlig åldersstruktur — endast en aning sämre än riksgenomsnittet. Nej, kommuner med oförmånlig åldersfördelning finns definivt inte bara i Skåne utan i hela landet. Jag skall nöja mig med ett litet axplock: Norrtälje, Ydre, Tingsryd, Högsby, Laholm, Orust, Tjörn, Herrljunga, Töreboda, Sunne, Askersund, Nora och Hedemora. Alla dessa kommuner har en åldersfördelning som negativt avviker från riksgenomsnittet med mellan ca 6 och ca 10 procent. Alla är dock placerade i skattegarantiklass 95. Bland Skånekommunerna kan man nämna Hörby, Sjöbo, Höör och Skurup i M län samt Tomelilla, Simrishamn och Båstad i L län, alla med negativ avvikelse vad beträffar åldersfördelningen med minst 5 procent men dock samtliga placerade i skattekraftsklass 95. Det är enligt min mening absolut nödvändigt att hänsyn till åldersfördelningen tas vid det definitiva systemet. Jag utgår från att den kommunalekonomiska utredningen verkligen kommer att beakta detta mycket vitala problem.
Herr talman!

Varför herr Taube inte ville väga in just samma faktor, nämligen åldersstrukturen, i de andra skattekraftsklasserna undandrar sig min bedömning. Vi anser i utskottet att faktorn åldersstrukturen i en kommun redan finns i systemet och att det därför skulle vara orimligt att ta hänsyn till denna faktor ytterligare en gång. Vi har velat ge Kungl. Maj:t till känna våra synpunkter, och vi anför att även här bör granskning ske från fall till fall. Jag vill i det sammanhanget säga att vi också har haft en motion, nr 1820 av herr Magnusson i Tanum m.fl., vari man tar upp sommarstugebebyggelse. Skatteutskottet har tidigare avstyrkt motionsyrkande om en utredning och hänvisat till den kommunalekonomiska utredningen i det här fallet. Det är utredningens avsikt att i sitt arbete också ge sig in på dessa problem. Sedan finns det några andra motionsyrkanden, där vi också vill ge Kungl. Maj:t till känna våra synpunkter. Det gäller kommuner som för närvarande har skatteersättning på grund av hög utdebitering enligt herr Högströms m.fl. motion. Den faktorn försvinner nu. Vi anser att utvecklingen med uppmärksamhet bör följas. Vidare gäller det kommuner som expanderar mycket snabbt, där det också kan uppstå problem. I dessa fall har vi velat ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Jag vill ytterligare, herr talman, understryka att utskottet helt delar departementschefens mening om att några speciella kriterier för extra bidrag inte skall uppställas, utan att all prövning när det gäller extra skatteutjämningsbidrag skall göras från fall till fall.
Herr talman! Att vi inte skall uppställa några särskilda kriterier för extra bidrag håller jag med om; det är fullt all right. Andemeningen i motionen är att vi ansåg att de kommuner som har en mycket dålig åldersstruktur skulle kunna lyftas upp till högst samma nivå som medeltalet kommuner i Sverige, och därför kom vi upp till 100 procent. Herr Ekström har delvis rätt beträffande åldersstrukturen. Naturligtvis väger man in den redan vid beräkningen av den lägre skattekraften; detta är fullständigt riktigt. Men med tanke på hur dyrt det är räcker inte detta, och därför är jag tacksam för den behandling motionen har fått. Ett av kriterierna vid extra skatteutjämningsbidrag måste, enligt vad jag kan förstå, vara åldersstrukturen. Jag får nöja mig med detta.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 23 behandlar frågan om ändringar i skatteutjämningssystemet för kommunerna m.m. Gotlands kommun har i detta betänkande behandlats på ett positivt sätt, vilket är glädjande. I motionen 1815, som väckts av de gotländska representanterna i denna kammare, har vi försökt beskriva för Gotlands kommun rådande förhållanden. Vi pekar på vårt geografiska läge, som bl.a. begränsar våra möjligheter till interkommunal samverkan på sådana verksamhetsområden som kräver ett stort befolkningsunderlag men som ändå måste bedrivas, och som exempel nämner vi här sjukvården och utbildningsverksamheten. Vi nämner också Gotlands näringsliv, som domineras av jordbruket. Ca 23 procent av befolkningen är sysselsatt inom denna näringsgren, en andel som skall jämföras med 8 procent för riket. När det gäller befolkningens sammansättning i åldersgrupper visar det sig att Gotland har en förhållandevis stor del äldre och barn, vilket gör att de självförsörjande grupperna är mindre representerade. I detta sammanhang bör man också beakta att medelinkomsten under år 1970 var nära 4 000 kronor lägre på Gotland än i riket i övrigt, och gapet mellan riksgenomsnittet och Gotlands inkomsttagare vidgas fortlöpande. Med det låga inkomstunderlaget följer låg skattekraft. Nivån på den kommunala utdebiteringen skall enligt propositionen i fortsättningen inte ligga till grund för skatteutjämningen, men låt mig för att antyda Gotlands ekonomiska svårigheter nämna att vår utdebitering för år 1972 överstiger riksgenomsnittet med 4:29 per skattekrona. Slutligen anför vi i motionen, att Gotland vid den kommunsammanläggning, som beslutades 1970, placerades i ett speciellt skattekraftsområde med 92 procents utjämning, detta med hänsyn bl.a. till att även landstingsfunktionerna övertogs av primärkommunen. Vi anser det vara möjligt att även i fortsättningen tillämpa principen med Gotlands kommun placerad i en speciell skatteklass och att därvid skatteutjämningsrevisionens förslag om en utjämning med 115 procent kan tillämpas. Finansutskottet har vid sin behandling av denna motion kommit fram till att Gotlands situation i flera hänseenden är unik. Man pekar på sådana faktorer som avståndet till fastlandet, transportkostnaderna, näringslivets struktur, befolkningsutvecklingen och den låga inkomstnivån. Här kan också tilläggas att Gotland av naturen är väl avgränsat — ett län, ett stift och en landstingsfri kommun. Mot den bakgrunden är den slutsats som utskottet kommer fram till väl motiverad, nämligen att Gotland på samma sätt som nu placeras i en särklass i skatteutjämningssammanhang. Ett enhälligt utskott förordar i likhet med skatteutjämningsrevisionens förslag, vilket också anförts som en möjlighet i motionen 1815, att Gotland garanteras en skattekraft av 115 procent. Som gotlänning och motionär finner jag det glädjande att finansutskottet uppfattar Gotlands besvärliga situation och att utskottet visat denna positiva vilja att medverka till en sådan ändring att öbefolkningen kan bli delaktig av en samhällsservice till sådana kostnader, som redan kommit andra delar av vårt land till del. Jag upplever det som ett praktiskt bevis på solidaritet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 23.

Herr talman! När företagen analyserar kostnaderna för företagsamhet i norra Sverige och jämför dem med kostnaderna i andra delar av landet finner de att skatter och löner är ungefär lika höga, likaså kapitalkostnaderna, dock med undantag av de förmåner som lokaliseringsstödet ger vissa företag. Försäljningskostnaderna är dock betydligt högre i norra Sverige eftersom avstånden till avsättningsmarknaderna i regel är stora och kostnaderna för resor och telefon är höga. Här har de norrländska företagen omedelbart en betydlig belastning. Detsamma gäller fraktkostnaderna för råvaror och färdiga produkter samt högre servicekostnader av olika slag. Detta är förhållanden som är angelägna att rätta till om man menar allvar med talet om regional balans. Det statliga transportstödet, som nu verkat i snart tre år, har varit värdefullt, och stödet har åstadkommit vissa utjämningar. Redan vid dess inrättande påpekade dock företrädare för centern att några regler borde ändras och vissa tillägg göras. Lägsta bidragsgrundande fraktsträcka borde sänkas från 30 till 20 mil, sträckor i Norge och Finland borde inräknas, likaså borde lägsta viktgränsen sänkas från 500 kg till 200 kg, och stöd borde utgå på halvfabrikat som fraktas till stödområdet för vidare förädling — för att nämna några exempel. De nya regler som nu föreslås i föreliggande proposition är på ett flertal punkter ett tillmötesgående av våra krav. Erfarenheten av stödet har tydligen gett kommunikationsministern besked om att de krav som under en rad år rests från oppositionen varit riktiga. Detta trots att våra krav vid såväl 1971 som 1972 års riksdag tillbakavisats med sådana argument som att vissa av förslagen helt stått i strid med stödets grundläggande principer.

Det är ett krav som vi sätter stort värde på och som vi inte finner anledning att göra eftergifter på.” Det var alltså förra året detta uttalande gjordes. I år strider kravet alltså inte längre mot stödets principer och det genomförs, vilket naturligtvis är tacknämligt. När nu våra krav inte längre står i strid med stödets syfte kunde man dock ha väntat att kommunikationsministern skulle ha tagit steget fullt ut och framlagt ett förslag som överensstämmer med oppositionens krav. Regeringen föreslår nu att lägsta sträcka för bidrag skall sättas till 25 mil och att sträcka i Finland och Norge får inräknas. Vad får då dessa regler för effekt? Från Östersund till Stjördal i Norge är sträckan 23 mil, och således är centrala delen av Jämtland även fortsättningsvis missgynnad vid transporter till Trondheimsfjorden. Jag nämner detta exempel eftersom utskottet omnämnt förhållandena i Jämtland. Statsminister Palme har nyligen tillsammans med ett antal utländska experter gjort en flygning över Norrlands inland och från luften tittat på problemen. Eftersom detta skedde ungefär samtidigt som utskottet behandlade denna proposition, så får man väl förmoda att utskottets socialdemokratiska ledamöter informerats om de slutsatser statsministern och hans utländska Norrlandsexperter kom fram till. Jag frågar: Konstaterade man inte att den relativa närheten till de isfria hamnarna i Norge är en speciell tillgång som måste utnyttjas, och kom man inte fram till att riksgränsen skapar onödiga hinder för utvecklingen av Norrlands inland? Det är dock slutsatser som dras av människor som upplever problemen direkt och arbetar för industriell expansion i inlandet. Många har omvittnat att en ökad trafik över till de norska hamnarna skulle vara av största betydelse. Men nu lägger regeringen ett förslag som innebär att betydande delar av Norrlands inland inte heller i fortsättningen får del av stödet till de isfria hamnarna. Det är beklagligt. En samarbetsgrupp utsedd av landstinget i Jämtland och fylkena på den norska sidan arbetar för att eliminera hinder som finns för transporterna över gränsen, och planer på en hamn för enhetslaster i Stjördal har utarbetats. Tillkomsten härav skulle otvivelaktigt påskyndas om riksdagen valde att stödja reservationen 4, där det yrkas att gränsen sätts till 20 mil. Liknande exempel går att hämta i både Norroch Västerbotten. Jag yrkar bifall till denna reservation. Som nedre viktgräns för bidragsberättigade sändningar föreslår regeringen 300 kg. När vi tidigare har krävt en sänkning har utskottet hänvisat till de administrativa svårigheterna. Nu har dock dessa svårigheter tydligen övervunnits och utskottsmajoriteten tar ett steg i rätt riktning men bemöter samtidigt vårt krav på 200 kg med samma argument som tidigare. Vi föreslår 200 kg taxerad vikt som gräns för att öka möjligheterna för småföretagare som inriktat sig på lätta produkter med många mottagare, typ presentartiklar, att erhålla stöd. Jag yrkar bifall till reservationen 5. De nuvarande teletaxorna missgynnar människorna och företagen i norra Sverige i hög grad. Därför är det givetvis med tillfredsställelse vi noterar att vissa ändringar nu kommer till stånd. Det är betydande merkostnader vissa företagstyper i norra Sverige har i telefonkostnader. Försäkringsbolaget Skandia har gjort en undersökning av telefonkostnaderna 1971 per anställd i sina fyra zoner. Om relationstalet sätts till 100 för östra zonen med huvudkontor i Stockholm är relationstalet 310 i norra, 181 i västra och 186 i södra zonen. Detta innebar att telekostnaderna 1971 per anställd var 1391 kronor högre i norra zonen än i den östra. Det är således synnerligen angeläget att telefontaxorna får en rättvisare utformning och att arbetet med det påskyndas. Jag yrkar därför bifall till reservationen 7. Beträffande reservationerna 3 och 6 ber vi att få hänvisa till texten i reservationerna. Mot bakgrunden av de motiveringar som där framförs yrkar jag bifall till dessa reservationer.
Herr talman! Statligt transportstöd som ett av medlen att främja de regionalpolitiska strävandena prövas nu för tredje året. Av den enkät som redovisas i proposition nr 95 — den proposition som vi nu behandlar — framgår att redan under första året konstaterades klart positiva effekter. Under den tidigare debatten om det regionalpolitiska stödet i övrigt har transportstödet och dess betydelse för regionalpolitiken berörts av flera talare. Jag kan därför begränsa min framställning till att gälla transportstödets omfattning och avgränsningar. När transportstödet infördes tillkom det efter ihärdiga krav från oppositionens sida. De bidragsgrunder som sedan föreslogs i propositionen 84 år 1970 och som antogs av riksdagens majoritet var på flera punkter snävare än vad vi från bl.a. folkpartiet föreslagit. Det har lett till att flera företag, som i alldeles särskild grad är i behov av låga fraktkostnader för att bedriva tillverkning inom stödområdet, ställts utanför möjligheten till transportstöd. Vi har därför varje år återkommit med våra krav på utvidgning av stödet, och majoriteten i riksdagen — dvs. socialdemokrater och kommunister — har lika konsekvent och ofta röstat ner dem. I den nu föreliggande propositionen föreslås förbättringar och utvidgning av stödet, som i långa stycken tillmötesgår de tidigare framställda kraven. Det gäller möjligheten att beakta transportsträcka utanför landets gränser för sändningar till Norge och Finland, eller genom dessa länder, och Det gäller även förstärkning av godstransportstödet för Gotland. Jag vill på en gång säga att de ändrade principerna för fraktstödet är ett bra erkännande åt de krav som nu under flera år ställts från oppositionens sida. Eftersom de nya reglerna skall gälla under en så lång tidsperiod som 5 år, borde de också till sin omfattning minst ha svarat mot vad vi under den här tiden levererat till regeringens idébank. På en punkt tillmötesgår propositionen helt våra förslag. Och det är att utländsk sträcka i Norge och Finland räknas in vid beräkning av transportavstånd för fraktstödet. I övrigt har de olika motionerna, avlämnade dels under den allmänna motionstiden, dels i anledning av propositionen, visat att meningarna gått isär mellan regeringen och oppositionen. Tyvärr har samma skillnad i uppfattningarna återspeglats vid behandlingen i utskottet. Innan jag kommenterar de punkter på vilka folkpartiets ledamöter i utskottet reserverat sig tillsammans med centern och moderata samlingspartiet vill jag göra en personlig deklaration beträffande en viss formulering som förekommer i både propositionen och utskottsbetänkandet. På s. 24 i propositionen anför departementschefen som skäl för varuavgränsningen gentemot vissa råvaror och obearbetade halvfabrikat att de bl.a. i betydande utsträckning har gynnsamma fraktförhållanden genom rabatter i anslutning till ingångna avtal.

Jag anser det därför vara ett misstag och vilseledande att frågan om fraktavtal över huvud taget nämns i samband med transportstöd. I utskottet fick jag tyvärr inte gehör för att denna passus skulle utgå ur betänkandet, och jag vill därför nu i kammaren i stället göra den här deklarationen. I reservationen 4 fullföljer vi vårt tidigare krav att avståndsgränsen sänks till 200 km och att man därmed för in ett nytt intervall, 201—250 km, med en rabattsats av 10 procent. Detta är starkt motiverat av att i de södra delarna av stödområdet finns en stark företagskoncentration som eljest ställs utanför den stimulans som transportstödet bevisligen innebär. Inom det lägre avståndsintervallet finns också sysselsättningssvaga områden som i alldeles särskild grad bör ihågkommas. Jag tänker på vissa delar av Hälsingland, Dalarna och Värmland liksom gränsområden mot Norge och Finland. Genom den här utökningen får man även en smidigare övergång mellan stödberättigade och icke stödberättigade områden. I tidigare debatter har vi rönt stor kallsinnighet inför kravet på att sänka den nedre viktgränsen. Man har från regeringspartiets sida menat att en lägre viktgräns skulle medföra en svårbemästrad anhopning av ansökningar som skulle försvåra administrationen hos fraktbidragsnämnden, den kontrollerande myndigheten. Jag har hela tiden varit misstänksam mot sakligheten i denna argumentation. Vid den i propositionen refererade enkäten framkom ett utbrett behov av att viktgränsen sänks. Det kan vara på sin plats att nu — liksom jag gjort tidigare — uppmärksamma kammaren på att den hittillsvarande viktgränsen gällt sändningar överstigande 500 kg. Detta innebär att 500 kg verklig vikt inte varit bidragsgrundande, som många har trott och velat göra gällande. I den informationsskrift som utgått från kommunikationsdepartementet genom fraktbidragsnämnden anges att sändningens vikt skall vara minst 500 kg — en rent vilseledande uppgift. Man borde ha kunnat förvänta att felet rättats till i de nya bestämmelserna så att den föreslagna minimivikten skulle ha angetts till minst 300 kg verklig vikt i stället för överstigande 300 kg, som det nu står i propositionen. För reservanternas del betyder detta i och för sig inte så mycket. Vi har nämligen från folkpartiet, centern och moderaterna ansett att även den nu föreslagna viktgränsen är ogynnsam särskilt för små och medelstora företag. I reservationen 5 motiverar vi detta på ett kort och koncist sätt och föreslår att viktgränsen skall sättas vid 200 kg taxerad vikt. En av de verkliga och välkomna nyheterna i propositionen är stödet till transporter till och inom stödområdet av vissa råvaror och halvfabrikat. För att främja utvecklingen mot en mer differentierad industriell verksamhet inom stödområdet kan ett intransportstöd i flera fall få gynnsammare effekt än annat stöd när det gäller industri som i huvudsak hämtar sina råvaror utanför stödområdet. De i propositionen föreslagna varugrupperna är därför väl motiverade för transportstöd. Några motionärer har emellertid ansett att varuslagsavgränsningen är alltför snäv. I centermotionen 1895 föreslås utredning och förslag till transportstöd även för inom jordbruket använda förnödenheter liksom i fråga om tillsatsämnen för pappersindustrin. Liknande förslag har väckts i motionen 1919 från moderata samlingspartiet. Det är självfallet en grannlaga uppgift att göra en rättvis avvägning var gränsen bör gå mellan stödberättigade och icke stödberättigade intransporter. I propositionen har råvaror till kemiska produkter undantagits från intransportstöd. Som skäl för detta anförs att kemisk industri i stor utsträckning hämtar sina råvaror och halvfabrikat inom stödområdet. Man skulle kunna tolka en sådan skrivning som en ren glömska inför det faktum att det i orter som Örnsköldsvik, Stockvik och Ljungaverk finns en väsentlig kemisk produktion som grundas på råvaror vilka hämtas utanför stödområdet. Dessa industrier startades ursprungligen på grund av att behövliga råvaror då fanns tillgängliga inom området, främst elkraft och sulfitsprit. Den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen har lett till att industrin måst bredda eller byta råvarubas och därmed hämta sina råvaror utanför stödområdet. I vissa fall importeras råvarorna från utlandet, i andra fall framställs råvarorna på petrokemisk bas i Stenungsund. Möjligheterna att bevara och vidareutveckla en kemisk förädlingsindustri i Norrland beror till väsentlig del på fraktkostnaderna. Det måste därför vara ett samhällsintresse att på allt sätt skapa möjligheter för att bevara och vidareutveckla sådan industri i Norrland. Detta har jag tillsammans med representanter för socialdemokraterna, folkpartiet, centern och moderaterna uppmärksammat i motionen 1920. Ett utökat transportstöd skulle inte enbart beröra transporter av råvaror och kemiska produkter för vidareförädling från Stenungsund. Även andra transporter berörs. Jag kan som exempel nämna ammoniak, aminer, kalk och kvarts. Den senare råvaran importeras för närvarande men kan under gynnsamma betingelser hämtas även från Dalsland, Lappland och Ångermanland. Det kan emellertid, som framhålls i reservationen 3 och antyds i vår motion 1920, liksom i fråga om basplaster vara olämpligt att låta transportstödet omfatta kemiska produkter utan någon närmare avgränsning. Även i detta avseende bör Kungl. Maj:t få befogenhet att avgöra vilka råvaror som slutligen bör bli berättigade till stöd. Men stödåtgärderna bör i princip omfatta den kemiska industri som nämnts i motionen. För att ge exempel på andra avgränsningsproblem kan jag nämna att det inom stödområdet finns företag som tillverkar byggnadsmaterial, t.ex. bjälkar. Vissa företag tillverkar bjälkarna av armerad betong och andra tillverkar dem helt av stål. Den senare typen av produktion kan erhålla transportstöd för allt råmaterial, medan specialcement, som erfordras för tillverkning av betongpelare, inte är en stödberättigad vara. På det området kan genom olikheter i transportstödet konkurrensvillkoren förändras mellan norrländska industrier. I reservation 3 uttrycks också den meningen att transport av kisel bör omfattas av transportstödet. Att kisel hittills inte erhållit transportstöd beror, som jag ser det, uteslutande på att den felaktigt benämnts ”kiselmetall”. Kisel hänförs i Brysselnomenklaturen till kapitel 28.04, dvs. det kapitel som omfattar oorganiska kemiska föreningar och grundämnen. Det är alltså där fråga om långt bearbetade varor och inga råvaror. Det är gott och väl att kostnaderna för godstransporter minskas genom ett statligt stöd. Tyvärr låter radikala förslag om sänkning av persontransportkostnaderna vänta på sig. Uppgifter om att arbetsgrupper i kommunikationsdepartementet arbetar med frågorna sänker inga biljettkostnader. I reservationen 6 framhålls — för vilken gång i ordningen det sägs här i riksdagen vet jag inte — att persontaxorna spelar en viktig roll i de lokaliseringsoch trafikpolitiska sammanhangen. Det är ett faktum som gäller hela stödområdet, således Norrland och Gotland. Utskottsmajoriteten ägnar stort utrymme åt de nya biljettpriserna för inrikesflyget, som gäller sedan ändringar gjorts i de statliga flygplatsavgifterna och sedan en platsreservationsavgift införts. Jag vill starkt betona att även om dessa åtgärder har medfört nedjusteringar av biljettpriserna på vissa avstånd och under vissa betingelser, så har därmed inte införts ett enda öre i statligt stöd för att skapa ett ur resekostnadssynpunkt rundare Sverige. För vissa orter inom stödområdet har det t.o.m. medfört kraftiga och besvärande höjningar. Den ur regional utvecklingssynpunkt just nu kanske känsligaste delen av landet, Gotland, har drabbats synnerligen ogynnsamt. Reservanterna anser att bland de spörsmål som bör prövas är frågorna om maximitariffer och samordning mellan olika kommunikationsmedel: järnväg, buss och flyg. Det är åtgärder som bör kunna genomföras i avvaktan på att man når resultat i pågående utredningar. Reservanterna har i reservationen 7 även ansett sig böra påskynda utvecklingen mot en utjämning av telefontaxorna. Åtgärder i utjämnande syfte har vidtagits och flera planeras, men vi anser att arbetet bör påskyndas och har vissa synpunkter på förbättringar i det avseendet. I propositionen föreslås ytterligare sänkning av längdmetertaxan för lastbilar för färjetrafiken från Gotland, så att den totala reduktionen nu blir 75 procent av den ursprungliga kostnaden. Varje reduktion av kostnaderna för överföring av gods och personer till och från Gotland är välkomna och har sitt värde. Men den slutliga lösningen är inte nådd förrän det på riksdagens bord ligger ett förslag som innebär att transportkostnaden mellan Gotland och fastlandet är av samma storleksordning som för motsvarande sträcka på fastlandet. Därför krävs i reservationen 8 att Kungl. Maj:t snarast låter utreda formerna för ett genomförande av denna målsättning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 3, punkterna a, b och c var för sig samt reservationerna 4, 5, 6, 7 och 8.

Herr talman! Herr Sellgren har så ingående redovisat för de reservationer där de icke-socialistiska partierna är överens att det närmast är en påfrestning på vår fria diskussionsrätt här i kammaren om jag skulle upprepa de motiveringarna. Jag anser nämligen att det är att missbruka demokratins arbetsformer att alltför mycket återupprepa sig i denna talarstol. Reservanterna har skrivit sig samman på alla områden utom två, och reservationerna från moderaterna på dessa två punkter är snarast att betrakta som randanmärkningar, som enligt vårt förmenande hör ihop med logik och rättvisa. Innan jag går in på dessa två reservationer vill jag göra en allmän deklaration från oss moderater när det gäller stödåtgärder av detta slag. Om man på ett riktigt sätt vill skapa en gemensam grund för olika delar av vårt land, ge alla områden något så när lika chanser, måste man börja med de allmänna kommunikationerna. Skapar man likartade förutsättningar på det området, åstadkommer man större regionalpolitisk neutralitet. Detta är alltså grunden. Först därefter kan man ta upp regionalpolitiska åtgärder av annan typ. Egentligen är debatten i denna kammare något bakvänd, då man börjar med att diskutera regionalpolitik från andra synpunkter. Kommunikationerna är dock underlaget när det gäller att främja de regionalpolitiska strävandena och att utveckla näringslivet i de norra delarna av landet och andra områden som särskilt är beroende av sina kommunikationer. Sedan kan man tala om klimat, naturförhållanden och eventuellt om dåliga kommunalmän som inte kunnat leva upp till andra människors ambitioner. Jag övergår så till att tala om våra reservationer. Vi har föreslagit transportstöd också för sjötransporter, av den enkla anledningen att vi vill förhålla oss konkurrensmässigt neutrala till transporterna, även om man kan säga att sjötransporterna inte betyder så mycket för det gods som vi här talar om. Men en sådan neutralitet betyder enligt vår mening mycket för att sjöfarten skall känna sig likaberättigad. Vi skall inte glömma att riksdagen i år till Kungl. Maj:t har överlämnat en hemställan att också sjöfarten i den trafikpolitiska utredningen skall upptas till transportekonomisk jämförelse. Därför finns det all anledning att bifalla reservation 1. Jag yrkar bifall till den. Den andra reservationen avser s.k. firmabilar. Den yrkesmässiga trafiken får del av stödet. De transporter som sker med företagens egna bilar får det inte. Man får alltså större kostnader om man använder egen bil. Företagen måste ofta ha egna bilar för viss transport. Varför då inte utnyttja dessa i full utsträckning? Det är en i längden orimlig ståndpunkt, menar vi, att inte försöka nollställa denna form av transporter, och det är också orationellt. Jag hemställer om bifall till reservation 2. Det enda jag ytterligare skulle vilja behandla är Gotland, vars speciella förhållanden är uppenbara. Det är alldeles klart att den treåriga försöksverksamhet med transportstöd som nu pågår icke är tillfredsställande och att vi måste börja tänka om. En utredning i ärendet är mer än berättigad. Vi måste klara ut hur man ur kommunikationssynpunkt kan likställa Gotland med fastlandet. Moderaterna kan inte acceptera att man bara gör något slags avståndsbedömning och tar den till intäkt för vilket transportstöd som bör användas. Det räcker inte heller med att man tar med i beräkningen den fördyrande tidsfaktorn för personoch godstransporter. Gotland är vår enda ö på stort avstånd från kusten. Vattnet skiljer och skapar ett slags osäkerhet, en olikhet i förhållande till andra delar av vårt land. Detta placerar Gotland betydligt längre bort i människornas sinnen. Det finns olika sätt att gå till väga på. Ett sätt — som borde användas under alla förhållanden — är att låta konkurrensen göra sig gällande.

Jag skulle vilja framföra ett rent personligt förslag, som jag inte alls har testat men som jag tycker att det ligger inom möjligheternas gräns att genomföra, nämligen att införa en multiplikator — exempelvis 0,5, 0,6 eller 0,7 — för att kostnadsmässigt föra Gotland närmare fastlandet. Denna faktor skulle givetvis tillämpas också i den s.k. fria konkurrensen. Kostnadsmässigt borde alltså Gotland läggas betydligt närmare fastlandet, och man kan kalla det tal man räknar med en faktor, som kraftigt reducerar kostnaderna på alla slag av transporter. Om en sådan faktor, antingen en dividend eller en minusmultiplikator, hade använts vid bestämningen av exempelvis de nya flygtaxorna, skulle inte så orimliga förhållanden ha uppstått som de som nu råder. Nu har Gotland för en flygresa på 190 km fått flygpriset höjt med 6 kronor till 125 kronor. För sträckan Malmö-Kiruna, ett avstånd på 1480 km, blir det en sänkning på 152 kronor. För ett avstånd som är 7,5 gånger så långt som Stockholm-—Visby är priset bara en gång högre. Jag anser inte att det är fel på priset mellan Kiruna och Malmö, utan det är fel på priset mellan Stockholm och Visby. Hur kan herr kommunikationsministern frivilligt tillåta sig att skaffa på sig gutarnas vrede och bli en ny Valdemar Atterdag genom att lägga fram ett sådant prisförslag, eller rättare sagt godkänna detsamma? Sätt in en dividend eller en nollmultiplikator eller förändra priset efter mer riktiga former. Låt exempelvis konkurrensen bli fri. I dag kan nämligen konkurrensen ge ett bra pris på flygsidan. Och på så sätt skulle gotlänningarna inte känna sig så brandskattade som de nu gör. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till alla reservationer i trafikutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! I anledning av trafikutskottets betänkande nr 14 över propositionen 95 angående transportstödet som regionalpolitiskt medel skall jag i huvudsak inskränka mig till att kommentera reservationerna 1 t.o.m. 7. Reservationen 8 angående transportstödet till Gotland kommer herr Rosqvist att närmare kommentera. Låt mig konstatera att ingen har ifrågasatt värdet av förevarande transportstöd. En redovisning av dess positiva effekter föreligger också i propositionen om förbättrat transportstöd, som regeringen lagt på riksdagens bord. Jag noterar med tillfredsställelse dels förslaget till förbättringar beträffande uttransporterna, dels det nya förslaget i propositionen som avser intransportstöd. Utskottsmajoriteten har inte haft några invändningar att göra utan tillstyrker också propositionen i alla delar. Däremot vill de borgerliga oppositionspartierna i flera avseenden gå längre än propositionen. I och för sig är flertalet av reservationerna gamla bekanta, som vi har kommenterat i riksdagen varje år sedan transportstödet infördes, så jag skulle på flertalet punkter kunna hänvisa till tidigare års protokoll. Men eftersom det är risk för att det betraktas som oartigt eller nonchalant skall jag inte göra det. I gengäld kommer jag att fatta mig kort. I reservationen 1 av herrar Lothigius och Clarkson tillstyrks kravet på en utvidgning av transportstödet till att gälla även transporter med fartyg. Redan när transportstödet infördes 1970 undantogs sjötransporterna från stöd. Anledningen till detta undantag är att dessa transporter i betydande utsträckning dels omfattar massoch bulktransporter, dels avser varor som bör falla utanför stödet. Allmänt gäller att med den struktur som sjötransporterna har i prisoch varuhänseende avståndsfaktorn inte spelar samma roll för kostnaderna för dessa transporter som den gör för landtransporterna. Utan tvivel är det problem som sammanhänger med vinteroch isförhållandena större. Jag får här hänvisa till det stöd åt Norrlandshamnarna som ligger i att isbrytarservicen tillhandahålls kostnadsfritt. En majoritet av utskottet har inte funnit anledning att utvidga transportstödet till att gälla även sjötransporterna. De moderata reservanterna i utskottet har också i reservationen 2 anslutit sig till kravet på att stödet även skall gälla transporter med firmabilar. Det huvudsakliga argumentet mot att inte inkludera transporter utförda med firmabilar är av administrativ art. Det skulle nämligen bli nästan omöjligt att klara kontrollen för att undvika möjligheterna till missbruk. Svårigheterna att beräkna erlagd frakt är uppenbara, och problemet torde inte heller gå att lösa på ett tillfredsställande sätt. Erfarenheter från försöksperioden med transportstödet visar att företagen i flera fall löst problemet med transporter med firmabilar på ett smidigt sätt, exempelvis genom att etablera åkerier, varigenom de kommer i åtnjutande av transportstöd. Framhållas bör även att dispens i undantagsfall kan medges av Kungl. Maj:t. I vissa särskilda fall har också medgivits undantag från regeln om att transporter med firmabilar inte är stödberättigade. I reservationen 3 stöder reservanterna kravet på en betydande utökning av stödet. Jag skall kortfattat försöka kommentera det väsentligaste innehållet. Man kräver transportstöd bl.a. för införsel av förnödenheter till jordbruket. Låt oss där konstatera att inom ramen för det nuvarande transportstödet erhåller alla slag av jordbruksprodukter, oberoende av bearbetningsgrad, transportstöd vid transport från ort inom stödområdet. Man kan alltså hävda att jordbruket är väl tillgodosett inom ramen för det nuvarande transportstödet. Eftersom en stor del av de förnödenheter som används inom jordbruket i sig själva är jordbruksprodukter, skulle ett stöd till intransporter av sådana varor kunna försvåra det norrländska jordbrukets avsättning. Ur regionalpolitisk synpunkt är det givetvis angeläget med en fodermedelstillverkning inom stödområdet. För sådan tillverkning erhålls stöd för transporter inom stödområdet. Vidare erhålls stöd för transport av de färdiga fodermedlen, om vidareförädlingen varit av mer omfattande karaktär. Av exempelvis konstgödsel transporteras betydande mängder till stödområdet, varför motivet för transportstöd delvis bortfaller. Det kan inte heller rent allmänt hävdas att de produkter som det här är fråga om genomgår en förädling av det slag som förutsätts för att intransportstödet skall utgå. Vad beträffar tillsatsämnen till pappersindustrin består dessa till största delen av olika kemiska ämnen som, i de fall då de transporteras mellan orter i stödområdet, berättigar till transportstöd. Med tanke på att inte utsätta den kemiska industrin inom stödområdet för ökad konkurrens bör inte transporter av sådana ämnen ges stöd vid transport till stödområdet. Allmänt kan sägas att kostnaden för transporter av de tillsatsämnen det här är fråga om spelar en underordnad roll i förhållande till den totala kostnaden till pappersindustrin. Det kan således inte förväntas att stöd till sådana transporter kommer att få avsedda regionalpolitiska effekter. Som exempel kan nämnas att 11,5 miljoner eller drygt 22 procent av det totala bidraget år 1972 tillföll företag inom pappersindustrin. Huvuddelen av den kemiska industrin inom stödområdet är baserad på råvaror som utvinnes i samband med massaoch papperstillverkning. Industrin är också i stor utsträckning lokaliserad i anslutning till sådan tillverkning. Betydande mängder råvaror till den kemiska industrin finns alltså att tillgå inom stödområdet. Det förtjänar också påpekas att kemiska transporter mellan orter inom stödområdet är stödberättigade. I den mån råvarorna utgöres av basplaster är avsikten enligt propositionen att fraktstöd skall utgå vid transport till orter inom stödområdet. Utvärderingsarbetet har visat att företag inom den kemiska industrin får en betydande del av sina totala transportkostnader täckta av det nuvarande transportstödet. Vid de undersökta företagen uppgår den bidragsgrundande andelen av den totala transportkostnaden till i genomsnitt drygt 40 procent, vilket är högt i jämförelse med andra branscher. I de fall transportbidrag skall utgå till kemiska produkter skulle alltså produktionen inom stödområdet utsättas för konkurrens. Omfattningen av från landet i övrigt införda kemiska råvaror är jämförelsevis begränsad och berör endast ett fåtal företag. Att på något sätt dela den kemiska sektorn har inte visat sig möjligt — betydande spilleffekter skulle bl.a. uppstå. Kravet på att kisel skall omfattas av transportstöd har utskottet avstyrkt med hänsyn till den prejudicerande verkan detta skulle få exempelvis i fråga om kopparaluminium. Vi är ju i övrigt överens om att transportstödet inte skall omfatta råvaror när det gäller uttransporter. I reservationen 4 stöds kravet på att nedre gränsen för transportstöd skall sänkas från föreslagna 250 km till 201 km. Utskottsmajoriteten avstyrker med följande motiveringar. Enligt nuvarande bestämmelser skall transportstöd utgå för transportsträckor som är längre än 300 km. Denna gräns har bestämts med beaktande av den för landet i dess helhet gällande medeltransportsträckan vid järnvägstransporter. I samband med utvärderingsarbetet har skäl framkommit som talar för en viss nedjustering av denna gräns, som dock inte ansetts böra sättas lägre än 250 km. Det har kunnat konstateras att för södra och mellersta delarna av landet medeltransportsträckan knappast i något fall är lägre än 250 km, och flera områden har t.o.m. mer än 300 km till de stora avsättningsområdena i storstadsområdena. Om man väljer 200 km, som motionärerna föreslår, förfelas syftet med stödet. Dels får man inga näringseller regionalpolitiskt positiva effekter av en sådan lösning — det är ju de långa avstånden man vill åt —, dels uppstår uppenbara orättvisor gentemot de södra och mellersta delarna av landet, då betydande lokala transporter inom stödområdet skulle komma att omfattas av stödet. Det är givetvis angeläget att kunna använda disponibla resurser för transportstödet till att utjämna kostnaderna för de långa transporterna i stället för att reducera kostnaderna för lokala transporter av olika slag. Transportsträckor på 20—25 mil är inte ovanliga för någon region i landet. Vad transportstödet syftar till är att utjämna den fraktmerkostnad som är betingad av långa avstånd i vissa regioner jämförda med andra regioner. Låt mig något kommentera de exempel som herr Stjernström anförde när det gäller Jämtland och transporterna till den norska sidan. Herr Stjernström har rätt i att vissa företag skulle komma i åtnjutande av transportstöd, om man sänkte till 200 km. I klarhetens namn vill jag emellertid konstatera att det är helt omöjligt att konstruera ett transportstöd som är skräddarsytt för olika företag och deras förutsättningar. Det måste helt naturligt byggas på principiella förutsättningar, och om något företag inte skulle råka komma i åtnjutande av fördelarna, kan man knappast börja göra om stödets principer på grund därav. I reservationen 5 vill reservanterna ändra den föreslagna lägsta viktgränsen på 300 kg för att sändningen skall vara stödberättigad till att gälla 200 kg taxerad vikt. I anslutning härtill vill jag anföra att en rad faktorer talar för att en avgränsning bör ske, som undantar mindre sändningar. Ett skäl är att man i möjligaste mån bör söka administrativt förenkla restitutionsförfarandet genom en begränsning av antalet fraktstödsberättigade sändningar. Ett annat är önskemålet att stimulera företagen till att ordna sina transporter så rationellt som möjligt. Det i propositionen framlagda förslaget till en sänkning av viktgränsen till 300 kg syftar till att tillgodose i första hand mindre företags önskan att även mindre sändningar skall vara stödberättigade. Gränsen 300 kg har satts dels med hänsyn till erfarenheterna, dels av taxetekniska och administrativa skäl. En sänkning av viktgränsen till 300 kg kan väntas medföra en ökning av antalet bidragsberättigade sändningar med 60 000. En ytterligare sänkning till 200 kg skulle medföra att antalet sändningar totalt skulle öka med minst 150 000. Nämndens granskningsarbete skulle alltså betungas i avsevärd utsträckning. Antalet stödberättigade sändningar uppgår för närvarande till 260 000. I samband med uppföljningsarbetet framkom bl.a. indikationer på att företagen som en följd av konstruktionen eftersträvar större sändningsvikt. Företagen gör ju betydande transportkostnadsvinster genom att undvika små sändningar. Jag tycker att de siffror jag nu nämnt om antalet sändningar borde dämpa herr Sellgrens misstänksamhet mot att de administrativa svårigheterna skulle vara överdrivna. Sedan vill jag också något kommentera det som herr Sellgren säger vara vilseledande i propositionen. Det står 301 kg som lägsta vikt, och vad som är vilseledande i den siffran får herr Sellgren ytterligare försöka förklara. Man kan väl knappast utläsa något annat än det som står i propositionen. Vad jag nu anfört, herr talman, är de huvudsakliga skälen till att utskottsmajoriteten inte kunnat bifalla kravet på 200 kg taxerad vikt som den lägsta kvalificerande viktgränsen. Reservationen 6 behandlar frågor om sänkning av flygoch tågtaxorna på längre avstånd. Där säger reservanterna: ”Vilken lösning som skall väljas för att reducera persontransportkostnaderna måste närmare övervägas, varför det bör ankomma på Kungl. Maj:t att föranstalta härom.” Det är en ganska intressant mening i reservanternas skrivning. Herr Sellgren står här i talarstolen och säger att om arbetsgrupper i departementet sysslar med dessa frågor sänks därmed inga biljettpriser. Likafullt skriver man i reservationen att det må ankomma på Kungl. Maj:t att göra dessa överväganden och föranstalta härom. Konsekvensen är litet svårbegriplig för mig. Låt mig säga att i detta avseende råder inga åsiktsskillnader mellan majoriteten och reservanterna.

Utskottet förutsätter att detta utredningsarbete bedrivs med största skyndsamhet. Den reservation som behandlar telefontaxornas utformning skall jag, herr talman, inte närmare kommentera, eftersom jag ser att jag förbrukat mina 15 minuter. Jag skall bara hänvisa till den utförliga redovisningen som förekommer i trafikutskottets betänkande i denna fråga. Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att säga att någon större oenighet inte förekommer mellan utskottets majoritet och reservanterna i de frågor som jag berört. Frågan gäller enbart var man vill dra gränserna. Jag vill inte bestrida att reservanternas förslag för företagarna skulle innebära ytterligare förbättringar. Frågan är blott vad man bedömer att vinna i fördelar i förhållande till de ekonomiska insatserna. Vi kan konstatera att de förbättringar av transportstödet som reservanterna föreslår kostar pengar, och eftersom den borgerliga oppositionen inte brukar springa benen av sig i iver att förstärka statskassans inkomster, får väl vi inom utskottsmajoriteten stå för dem som inte i onödan vill öka statens utgifter. Vi har bedömt att de förbättringar och fördelar som föreslås av reservanterna inte står i proportion till kostnaderna. Detta är anledningen till att vi på de olika punkterna haft en annan mening. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess utlåtande nr 14.

Herr talman! Jag skall bara kommentera de två reservationer där moderaterna ensamma står som reservanter. Herr Sellgren och jag har kommit överens om att han tar de andra reservationerna. Herr Lindberg säger att avståndet när det gäller att använda sjöfrakter inte spelar samma roll som med annan transport. Det är möjligt att så är fallet, men när vi som bildar en majoritet här i riksdagen har hävdat att sjöfarten skall införas i den trafikpolitiska utredningen och detta medtagas i diskussionen om de samlade transporterna, då måste det även vara riktigt att i det här sammanhanget medtaga sjöfarten. Om man gör så blir det mera konkurrensneutralt. Jag är övertygad om att sjötransporterna kommer att få en allt större betydelse här i landet; vi är ju dock till tre fjärdedelar omslutna av vatten i detta land ända från Bottniska viken och upp till Strömstad. Den moderna tekniken kommer i transporthänseende också att kunna utnyttjas för sådant gods. Det är klart att det kan förekomma missbruk när det gäller firmabilarna och att det fordras en viss form av kontroll. Men det företag som åtnjuter ett transportstöd av detta slag får finna sig i litet mera pappersexercis för kontrollens skull. Det måste vara riktigt att här kunna föra in transportstödet. Det har sagts att varje företag kan bilda eget åkeriföretag. Det är inte längre hållbart som argument. Denna riksdag har bestämt att öka bolagens aktiekapital från 5 000 till 50 000 kronor. Man kan inte över dagen och utan vidare bilda ett sådant bolag. Det är orimligt att behöva tillämpa ett sådant system och behöva bilda ett särskilt bolag för att komma i åtnjutande av ett transportstöd. Därför borde stödet också införas för de s.k. firmabilarna.

Herr talman! Herr Lindberg tyckte det kändes litet besvärande att behöva komma upp i talarstolen och upprepa vad han har sagt tidigare år. Det är nog nödvändigt för herr Lindberg att sovra citaten av det han sagt tidigare år. Herr Stjernström har gett goda exempel på vad som inte längre är aktuellt och vad som fortfarande kan vara aktuellt. Herr Lindberg har utan tvivel gjort ett rollbyte, och det är klokt, annars hade han gått emot regeringens förslag den här gången. Men när herr Lindberg talar om förslaget i reservationen 3, då tycks han göra sig skyldig till en del förenklingar. Det är sant att det för pappersindustrin sannolikt inte är några stora kvantiteter som transporteras på land, för basråvaran kaolin — utöver pappersmassa — kommer företrädesvis genom sjötransport. Men det finns pappersindustrier som är så belägna att man behöver ha landtransport för sina råvaror. Därför är kravet berättigat. Sedan menar herr Lindberg, liksom det skymtar i propositionen, att vissa företagstyper har en så stor andel av uttransportstödet att man bör vara återhållsam när det gäller intransportstödet. Jag tycker det är en felaktig syn. Har man ett stort behov av intransport av råvaror är ett transportstöd så mycket mer berättigat för att kunna bedriva industriell verksamhet inom stödområdet. När det gäller tillgången till kemiska produkter och råvaror för kemisk industri i Norrland skulle jag vilja ha ett svar från herr Lindberg på frågan: Varifrån skall de kemiska industrierna i Örnsköldsvik, i Ljungaverk och Stockvik ta sina råvaror om de inte tas ifrån Stenungsund, Landskrona, Tyskland och andra håll? Var finns konkurrensen i Norrland? Av de industrier som jag känner är det närmast talloljeindustrin som har någon betydelse här. Övrig kemisk industri använder sig av vissa basplaster. Här finns produktion inom den norrländska industrin, t.ex. av cellulosaetrar, och där kan man behöva få en avgränsning, vilket redan har antytts i propositionen. Jag menar att liknande avgränsningar bör kunna ske när det gäller intransport av andra kemiska produkter. När det gäller kisel visar herr Lindberg en komplett missuppfattning. Han säger att det skall vara mer bearbetade produkter för att kunna få uttransportstöd. Men trävaror har transportstöd. Finns det någon mindre bearbetad vara än trävaror? Men stöd till trävaror är berättigat och nödvändigt. Jag skulle ha varit vilseledande när jag sagt att begränsningen satts till 301 kg. Men det var i fråga om den nuvarande gränsen, 500 kg, som jag ansåg uppgifterna vilseledande. I 5 § i författningssamlingen står ”överstiger 500 kg”, men i informationsskriften står ”minst 500 kg”. Jag ber att få återkomma eftersom min repliktid nu är slut.

Herr talman! Herr Lindberg säger i slutet av sitt anförande att det är svåra gränsdragningar, och man kan ha olika uppfattningar om var gränsen bör gå, och att det är svårigheter att sätta en gräns så att det inte får negativa verkningar för vissa områden. Jag kan hålla med om det resonemanget. Men nu är den 20-milsgräns som vi föreslår inte tagen som ett överbud för det här året. Det är, precis som herr Lindberg har sagt, gamla bekanta frågor. Han har tidigare kommenterat dem och skulle kunna hänvisa till vad han då sagt. Nu är detta dock inte möjligt, eftersom herr Lindberg för två år sedan sade att det allmänt kan hävdas att ett inräknande av transportsträcka som faller inom Norge inte kan anses förenligt med stödets syfte. Han tog till i hårdaste laget då, och sådant kan ju vara förargligt så här ett par år efteråt, när nu kommunikationsministern föreslår att även sträckor i Norge skall få inräknas. Men man kan inte skräddarsy ett system för olika företag, och självfallet har heller ingen föreslagit det. Man borde emellertid kunna skräddarsy ett system så att det passade de mest utsatta bygderna i landet, och alla i denna församling vet att det är Norrlands inland. De isfria hamnarna i Norge borde kunna ha stor betydelse för Norrlands inland. Därför tycker jag att man borde ha skräddarsytt systemet så att det hade passat Norrlands inland när det gäller transporterna ut till de norska hamnarna. Som jag tidigare har påpekat är nu inte det möjligt. Det skulle vara synnerligen intressant att få höra vilken uppfattning statsminister Palme kom fram till när han gjorde överflygningen över Norrland och tittade på de här problemen från ovan. Vi som upplever dem på gräsrotsnivå tror att det vore väsentligt att få stimulans till transporter över gränsen. Det skulle vara intressant att höra om inte statsminister Palme kom fram till samma uppfattning. När det sedan gäller gödselmedelstransporter till sjöss vill jag för kammarens ledamöter påpeka att i Norrlands inland får man använda andra transportmedel. Därför är det som tas upp i reservationen motiverat.
Herr talman! Herr Stjernström frågade vad statsminister Palme kom fram till. Jag kan inte svara annat än: Fråga herr Palme, för han tar emot gräsrötter — t.o.m. hela torvor, höll jag på att säga. Herr Sellgren säger att jag har känt mig besvärad av att gå upp i talarstolen och kommentera det som jag har kommenterat tidigare år. Jag känner mig inte alls besvärad av det. Jag trodde närmast kammaren skulle vara besvärad av att höra de här verserna upprepas år från år, därför att det förekommer inget nytt i dem. Sedan beskyllde herr Sellgren mig för att förenkla när det gäller den kemiska industrin. Jag tror inte jag har gjort det, utan jag har försökt förklara för herr Sellgren att det går inte att skräddarsy ett transportstöd så att det passar alla företag inom en bransch utan att det får konsekvenser för andra företag. Det är anledningen till inställningen när det gäller den kemiska industrin. Att kisel skulle vara mindre råvara än förädlade skogsprodukter är en definition som jag inte kan ansluta mig till. Den definitionen får väl herr Sellgren stå för själv. Om jag sedan skulle ha undergått en rollförändring när det gäller intransportstödet så är jag inte ledsen för det. Jag är enbart glad över att man nu lyckats finna en lösning som möjliggör vissa intransporter. Vi har heller inte tidigare helt stängt dörren därvidlag, utan vi har sagt att det är angeläget att försöka finna en lösning. Nu har man hittat den, och det finns ingen anledning att vara ledsen för det. Däremot kunde det glädja mig om herr Sellgren i vissa avseenden kunde genomgå en och annan rollförändring.
Herr talman! Herr Lindberg säger att beträffande den studie som statsministern Palme har gjort så får jag fråga honom själv. Jag ställer frågan här i riksdagen, och statsministern har ju möjlighet att svara. Men jag riktar frågan också till utskottets talesman. Eftersom utskottet väl ändå försöker skaffa sig så mycket kunskaper som möjligt om sådana här frågor och eftersom nu vår statsminister tillsammans med utländska experter har speciellt studerat de här förhållandena, hade det väl varit på sin plats att åtminstone de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet hade frågat sin partiordförande vad han kom fram till.
Herr talman! Herr Lindbergs förenkling gällde den kemiska industrin, som han drog över en kam när han menade att det fanns kemisk industri över lag som hämtar sina råvaror inom området. Det var också med anledning av herr Lindbergs tal om bearbetningsgrad för kisel som jag bl.a. pekade på sågade trävaror. Dessa är inga långt bearbetade produkter, men det utgår transportstöd för dem, och det är jag glad för. Jag är vidare inte ledsen över herr Lindbergs rollförändring, eftersom han nu börjar närma sig vad oppositionen har krävt. Jag sade i mitt anförande att jag gläder mig över de framsteg som har gjorts, och jag tror att transportstödet i fortsättningen kan komma att vidareutvecklas. Jag vill härefter fortsätta med att säga det som jag inte hann framföra i min förra replik, eftersom min tid då var ute. Det gällde det utredningsarbete som förhindrar möjligheterna till transportstöd för persontransporter. En utredning som arbetar år efter år och inte framlägger några förslag sänker inte persontaxorna ett enda öre. Det är först när utredningen kommer med förslag som läggs på riksdagens bord som man kan få ut någonting positivt av dess arbete. Det var det jag menade med mitt tal om utredningar. Vi har år efter år begärt förslag om sänkning av persontaxorna, och jag frågar: När kommer de? Då säger herr Lindberg att oppositionen inte behöver springa benen av sig i detta sammanhang. Det gör vi inte heller, men vi representerar en bra idébank, som jag sade i mitt tidigare anförande, för regeringen när den skall utforma sina förslag. Felet är bara det att regeringen tar så små steg i taget. Den springer sannerligen inte benen av sig.
Herr talman! Jag skulle vilja kommentera det sista som herr Sellgren sade med det påpekandet att det nog, för att regeringen skall kunna ta de långa kliv som oppositionen önskar, också krävs att oppositionen medverkar till att skaffa inkomster som motsvarar de utgifter som förslagen medför. Vidare säger herr Sellgren att jag börjar närma mig vad oppositionen har krävt. Ja, det är mycket riktigt att utvärderingen av transportstödet i vissa avseenden har medfört att regeringens förslag närmat sig en del av oppositionens. Jag tror dock inte att det är möjligt att nå i fatt oppositionen. I fjol avgavs sju reservationer, men i år, när oppositionen fick många av sina krav tillgodosedda i den nya propositionen, avgav utskottsminoriteten trots detta åtta reservationer. Herr Stjernström var besvärad över att jag inte kan redogöra för vad herr Palme studerade när han gjorde sin flygtur över Norrland. Först och främst är det en nyhet för mig att herr Palme var ute och studerade transportstödets effekter. Men om nu så var fallet, kan jag bara konstatera att vi såvitt jag kan minnas inte haft något utskottssammanträde sedan herr Palme gjorde sin flygtur. Vi har alltså inte haft någon öjlighet att hålla en hearing med honom. Men jag ser att utskottets vördade ordförande är närvarande i kammaren, och jag vidarebefordrar därför till honom frågan om vi skall inbjuda herr Palme till utskottet för en hearing om vilken uppfattning statsministern har i detta avseende.
Herr talman! Den fråga som behandlas i dag, nämligen fortsättningen och uppföljningen av transportstödet, är intressant ur många synpunkter. Några av dessa synpunkter kanske inte kommer fram i dag, delvis på grund av tidsbrist men kanske också på grund av att man från oppositionen, som herr Lindberg nyss sade — det ser åtminstone misstänkt ut — kan ha ett intresse av att försöka nedvärdera effekterna av det transportstöd som vi hittills levat med. Det må vara hur det vill med den saken. Det finns kanske i den aktuella debattsituationen anledning att slå fast vissa sanningar och kanske också att besvara vissa frågor som har ställts under debatten. Det är nu tre år sedan vi här i riksdagen behandlade propositionen om regionalpolitiskt transportstöd till de norra delarna av landet. Det var ett noga avvägt transportstöd som föreslogs riksdagen och vann dess bifall. Man ville bidra till en ökad ekonomisk tillväxt inom stödområdet genom att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med långa avstånd. Målet att stimulera ekonomisk tillväxt inom stödområdet ställde särskilda krav på stödets utformning. Man kunde inte urskillningslöst ge stöd åt allt slags gods i alla riktningar. Då hade man för en mycket stor kostnad försämrat i stället för förbättrat det norrländska näringslivets betingelser. Det kunde sålunda inte vara fråga om att underlätta utförseln av råvaror och mera obearbetade halvfabrikat för att gynna vidareförädlingen utom stödområdet. Det kunde inte heller vara fråga om att underlätta införseln till stödområdet av sådana varor som direkt eller indirekt konkurrerade med eller kanske t.o.m. konkurrerade ut företag inom stödområdet. Med hänsyn till det inriktades stödet på transporten inom och ut från stödområdet av färdigvaror och mera bearbetade halvfabrikat på sträckor över 300 km. Vi täckte därmed ett betydande antal regionalpolitiskt viktiga produktslag. Det gällde skogsindustriella produkter, som bearbetade trävaror och papper, det gällde mera bearbetade järnoch stålprodukter och varor inom verkstadsindustrin, plast-, textiloch läderindustrin, den kemiska industrin och byggnadsmaterielindustrin. I övrigt ingick också olika slag av inom stödområdet framställda jordbruksprodukter och livsmedelsprodukter. Ett annat viktigt inslag i stödet var indelningen av stödområdet i tre fraktbidragsregioner med olika stora fraktreduktioner. Norrbottens och Västerbottens län fick möjlighet till 35 procents fraktreduktion, Västernorrlands och Jämtlands län till 25 och övriga delar av stödområdet till 15 procents fraktreduktion. De angivna maximisatserna innebar, och innebär, att vid samma transportsträcka reduktionen blir olika stor beroende på från vilken region transporten utgår. En transport från ort inom Norrbottens län får sålunda en större fraktnedsättning än en transport som utgår från ort inom de södra delarna av stödområdet. En sådan lösning stöder de regionalpolitiska strävandena att i särskild grad stimulera näringslivets utveckling längst uppe i Norrland. En utvärdering har nu skett, och den har också presenterats i transportstödspropositionen, där jag har lämnat en sammanfattande redogörelse. Stödet har geografiskt fördelat sig på olika delar av stödområdet ungefär som vi räknade med när vi införde det. Närmare 50 procent av stödet har gått till de båda nordligaste länen och närmare 25 procent till Västernorrlands län. Resten har gått till transporter från övriga delar av stödområdet. En väsentlig del, eller närmare 60 procent, av bidragsdelen har gått till skogsindustrin — inte så överraskande — och närmare 20 procent till metalloch verkstadsprodukter i vid mening. Resten har fördelat sig på ett brett register. Fördelningen, som den nu utvecklat sig, återspeglar naturligtvis den näringslivsstruktur som kännetecknar olika delar av stödområdet. I propositionen belyser jag också stödets effekt på transportkostnaderna — den har inte nämnts här fram till nu. Det visar sig att i de tre fraktbidragsregionerna fraktmerkostnaderna genomsnittligt har reducerats med drygt 50 procent i förhållande till Sydoch Mellansverige. Vad detta har betytt för de berörda företagen framgår med all tydlighet av en enkät, som jag också har presenterat i propositionen och som vi har gjort hos närmare 200 företag, belägna inom stödområdet. Trots den korta tid som stödet nu har verkat säger 50 procent av de företag som är tillfrågade, att de redan har kunnat påvisa en utvidgning av sin marknad, framför allt till de mellersta och södra delarna av landet men även på exportsidan. 40 procent av de tillfrågade företagen har uppgett att stödet redan positivt påverkat investeringsbeslut av någon mer väsentlig omfattning, och 30 procent av företagen säger slutligen i enkäten att stödet medverkat till nyanställning av personal. Till det kan man lägga att stödet har kunnat administreras på ett effektivt, smidigt och friktionsfritt sätt; det har herr Lindberg nyss talat om. Sammanfattningsvis vågar jag med bestämdhet hävda att hittillsvarande transportstöd väl har fyllt sin regionalpolitiska uppgift. Erfarenheterna får anses i stort ha styrkt riktigheten av den konstruktion transportstödet fått, och därför, herr talman, finns det nu en god grund att bygga vidare på. I den proposition som nu ligger och som vi skall besluta om inom någon timme har jag med hänsyn till det här föreslagit, att stödet bör kunna utvidgas till att avse även vissa intransporter till orter inom stödområdet. Jag har också med ledning av erfarenheterna velat förorda vissa förändringar i nuvarande transportstöd, men detta skall jag inte gå in på, för det gäller viktgränser, avståndsgränser m.m., och det har redan herr Lindberg talat om. Herr Sellgren, herr Lothigius och till viss del även herr Stjernström har tagit upp frågor som har att göra med stödets omfattning på varusidan. Det låter naturligtvis tekniskt för dem som inte i någon större utsträckning sysslar med att diskutera denna teknik. Litet förvirrande blir det måhända när man under sådana premisser sitter och lyssnar till diskussionen. I fråga om utvidgningen av transportstödet till att avse även vissa slag av transporter till orter inom stödområdet bör en sådan självfallet inriktas på råvaror och halvfabrikat vilka avses att vidareförädlas inom stödområdet och för vilka en reducering av transportkostnaderna är i särskild grad ägnad att stimulera produktion och sysselsättning. Ett stöd även av omfattande transporter till orter inom stödområdet innebär för de företag som kan komma i åtnjutande av det att transportkostnaderna, utöver vad som följer av nuvarande stöd, ytterligare reduceras och att marknadsmöjligheterna förbättras. Vid bestämning av varuområdet bör, enligt vad jag uttalat i propositionen, undantas varor där bl.a. prisbildning och transportförhållanden inte motiverar något transportstöd. Det gäller naturligtvis bränsle och drivmedel — oljor och bensin, kol och koks. Dessutom bör sådana råvaror och halvfabrikat undantas som finns tillgängliga inom stödområdet och beträffande vilka ett stöd till transporter från orter utanför stödområdet i åtskilliga fall skulle kunna ha negativa återverkningar på avsättningen av inom stödområdet producerade varor. Bland branscher som i betydande utsträckning hämtar råvaror och halvfabrikat från stödområdet finner vi den träbearbetande industrin, byggnadsmaterialindustrin, den kemiska industrin och livsmedelsindustrin.

Det är med sikte på dessa industrisektorer som intransportstödet har bestämts i propositionen. Det är också sektorer där hittillsvarande transportstöd inte slagit igenom med samma styrka som i fråga om de tidigare angivna branscherna. Tydligen, herr talman, har reservanterna inte heller direkt haft något att invända mot den gjorda bestämningen av intransportstödet. Men självfallet har man inte helt kunnat skriva på något som kommer från regeringen. Är man opposition så är man, och man har därför föreslagit en del mindre anpassningar av varuområdet som, måste jag säga, är mindre ägnade att förbättra stödet och mera att administrativt komplicera det. Herr Sellgren tar upp den kemiska industrin. I fråga om kemiska produkter både vill man och vill man inte att den kemiska industrin skall omfattas av intransportstödet. Man kan inte i reservationerna ange några riktlinjer för hur stödet skall avgränsas men man finner, som man säger, en säkerhetsventil i att Kungl. Maj:t får befogenhet att se på detta. Jag vill koppla det med herr Stjernströms resonemang om avståndsgränserna. Han säger att det är svåra avgränsningar man här måste göra. Men oppositionen själv säger i sina reservationer att man låter Kungl. Maj:t i stort bestämma avgränsningarna även här. Jag säger inte det som någon kritik utan bara som ett konstaterande att avgränsningarna är svåra att göra vare sig vi sysslar med kilometertal eller med avgränsningar av olika varuslag, och jag hoppas att vi i den delen inte skall behöva ha någon längre diskussion med varandra om svårigheterna att alltid finna den riktiga gränsdragningen. Huvuddelen av den kemiska industrin inom stödområdet är ju baserad på råvaror som utvinns i samband med massaoch papperstillverkning, och industrierna är också i stor utsträckning lokaliserade i anslutning till sådan tillverkning. Mängder av råvaror till den kemiska industrin finns alltså redan att tillgå inom stödområdet. Vissa betydelsefulla råvaror transporteras till övervägande del sjöledes, och i den mån råvarorna utgörs av basplaster avses fraktstöd utgå vid transporter till orter inom stödområdet. Jag skall stanna här med exemplifieringen, för det blir närmast bara upprepningar om jag fortsätter, och det tjänar inget syfte. Att jag tog upp saken berodde på att herr Sellgren och även de andra som talat här har gjort varuavgränsningen till en ganska stor fråga. Med mitt korta inlägg i den delen har jag bara velat peka på att gränsen måste sättas någonstans nu också. Varken vi eller oppositionen kan vara säkra på att därmed för all framtid ha hittat rätt när det gäller gränserna. Men någonstans måste vi som sagt bestämma oss för att stanna, och vi tror att vi för dagen har hittat den riktigaste hållplatsen i det avseendet. Låt mig till slut, herr talman, bara säga ett par saker med utgångspunkt i vad som hittills sagts. Man kan naturligtvis ha vilken uppfattning man vill om vem som från början tog initiativet och vem som var förslagsställare i fråga om transportstödet. Även detta är en ganska meningslös diskussion. Herr Sellgren kallar oppositionen för idébank till regeringen. Jag må ju säga att skulle vi ha väntat på några värdepapper från den banken, när vi skulle införa transportstödet, hade det väl inte funnits någonting på området. Det är alltså inte som herr Sellgren säger. Idébank är ett förpliktande ord — i det lägger man in någon association till idéspruta och sådana där verkligt fina saker som man vill trumma för. Nog var det ett högst olämpligt uttryck i det här sammanhanget. Kan herr Sellgren påminna sig något konkret utformat transportstödsförslag från oppositionens sida, innan det transportstöd kom som vi nu har? Det kan ju inte vara så svårt att föra fram idéer om att vi skall ha ett transportstöd och att knäcka själva principfrågan — man har talat om dessa ting i många år. Det viktiga är om man kan få idéer utformade i sak. Jag skall inte ta upp någonting som gäller Gotland, därför att det kommer herr Rosqvist från trafikutskottet att tala om. Med mitt inlägg har jag, herr talman, bara velat konstatera att det transportstöd som vi nu går att besluta om är en uppföljning — och jag tycker en bra uppföljning — och fortsättning av det vi haft fram till nu. Brister kommer man alltid att kunna peka på även i det här stödet; det hör ju till vår verksamhet att av och till kunna komma tillbaka och göra någonting bättre. Vi skall komma ihåg en sak till slut, nämligen att transportstödet innebar ett helt nytt sätt att gripa sig an transportkostnaderna och kostnaderna för företagen i största allmänhet. Det är klart att man då får finna sig i att experimentera. Man måste ha rätt att misslyckas i detaljer. Det viktiga är att vi till slut får fram en transportstödsprodukt som vi i stort kan ena oss kring.
Herr talman! Jag tycker att det var högst värdefullt att få lyssna till kommunikationsministerns kommentarer till de frågor jag berört. Det var ett utomordentligt balanserande inlägg i den här debatten. Låt mig bara göra en invändning mot vad kommunikationsministern sade inledningsvis, då han närmast ville antyda att vi från oppositionens sida nedvärderade effekterna av transportstödet. Det har vi inte gjort, och jag sade även i mitt anförande att transportstödet är bra. Det är bara det att vi har en annan syn på hur det bör utformas. Transportstödet innebär för ifrågavarande områden en 5S0-procentig sänkning i förhållande till landet i övrigt. Det är bra. Men vi skall också konstatera att det då återstår 50 procent för att likställighet skall nås. När det gäller frågan om råvaror och halvfabrikat för att stimulera den industriella verksamheten inom stödområdet är vi överens om att det är mycket angeläget att man utvecklar den sektorn. Och där har vi avgränsningsproblem, det visades redan i den första propositionen. Men efter vunna erfarenheter kan man nu vidga gränserna. Jag tyckte att kommunikationsministern gjorde en riktig distinktion i det fallet. Våra uppfattningar skiljer sig nu bara i var avgränsningarna skall gå, och oppositionen är där en pådrivande faktor. Sedan får erfarenheten visa att vi i långa stycken har rätt, och då får regeringen komma med kompletterande förslag för att utveckla det hela ytterligare. Avgräns ningen är svår, och jag hoppas att de erfarenheter vi får i fortsättningen skall hjälpa oss att vidta förbättringar. Som kommunikationsministern mycket riktigt sade har vi inte hittat någonting som är rätt för all framtid. Vad sedan beträffar ordet idébank, så var det inte något vårdslöst uttryck, herr statsråd. Vi har år efter år framfört krav på att som komplement i den regionalpolitiska stödverksamheten skall införas transportstöd i någon form, och det är en idé som vi har vidarebefordrat till regeringen. Den idén kan mycket väl ha funnits också på regeringshåll; jag vill inte nedvärdera regeringen och säga att sådana idéer inte kan finnas också där. Men vi har varit pådrivande. Och statsrådet kan inte kräva att oppositionen skall ha möjligheter att framlägga konkreta förslag innan man i kanslihuset, med de resurser som finns där, har lagt fram något förslag. Det räcker med att vi kommer med bra idéer och riktlinjer för hur de skall förverkligas; sedan får regeringen presentera förslagen.

Herr talman! Som jag tidigare sade till herr Lindberg har jag full förståelse för svårigheterna med klara gränsdragningar av olika slag, t.ex. mellan varuslag, avstånd och vikter. Där delar jag givetvis kommunikationsministerns uppfattning. Men jag har sett transportstödet som en möjlighet att stimulera till ökade transporter från det hårt utsatta norrländska inlandet till de isfria norska hamnarna, och det är därför som jag menar att det finns klara motiv för en 20-milsgräns. Då skulle man vinna den önskade effekten. Jag vill här ställa den frågan till kommunikationsministern: Medger kommunikationsministern att det från regionalpolitisk synpunkt för utvecklingen av företagsamheten i Norrlands inland vore värdefullt att få till stånd transporter till de norska hamnarna?
Herr talman! I likhet med herr Sellgren vill jag säga att vi vill inte nedvärdera effekten av vad som har gjorts på detta område. Jag kunde naturligtvis börja detta anförande med att uttala tacksamhet över den utveckling vi haft, och det kan jag väl göra nu i efterhand, om kommunikationsministern vill ha den tacksamheten uttryckt i ord. Men vår strävan har varit att göra transporterna mera neutrala ur konkurrenssynpunkt, när man bedriver företagsamhet uppe i de områden som det här gäller. Norrlänningarna har år efter år fört fram önskemål om transportstöd, och att man inte kunnat konkret visa hur det stödet skulle utformas är ganska naturligt. Men man har velat ha till stånd en utredning, så att man i samordning med varandra skulle kunna hitta det riktiga systemet. Nu har vi under några år fått erfarenheter av detta, och vi har på vårt håll funnit att vissa justeringar måste göras. Det är ju inte så konstigt. Och skiljaktigheterna är ju inte särskilt stora. Kommunikationsministern talade om att man har tillfrågat olika företagare, som har uttalat att en vettig förändring har skett. Ytterligare justeringar ger ett ännu bättre underlag, herr kommunikationsminister. Det är sådana justeringar vi har velat medverka till. Oppositionens förslag har inte utgjort någon idébank, säger herr kommunikationsministern till herr Sellgren. Ja, använd exempelvis mitt förslag om en multiplikator som en liten idébank! Det är min egen synpunkt; jag har kommit fram till den när jag har suttit och funderat på problemet med Gotlandstrafiken. Varför inte testa ett system med antingen en dividend eller en multiplikator? Kanske kan det lösa några problem på Gotland.
Herr talman! Jag skall inte i onödan förlänga debatten, men ett par tre svar kan det kanske ändå vara riktigt att ge. Först till herr Stjernström och transporterna mellan Sverige och Norge. Det är en viktig fråga.

Den frågan är alltså under utredning i Nordiska rådets tjänstemannakommitté, och där sitter kunnigt och förnuftigt folk som säkert ganska snart kommer att tala om vad de tycker i dessa frågor. Herr Sellgren var i sitt första inlägg inne på SJ:s persontaxor. Jag skall bara tala om att vi, som också beskrevs av någon talare tidigare, på flygtaxeområdet har börjat med en utjämning. Här nämndes vilka utjämningar det gäller på de allra längsta flygavstånden. Men, herr Sellgren, ett av de fyra stora utredningsuppdragen för den trafikpolitiska utredningen som tillsattes i höstas var just att se över SJ:s taxor i första hand på längre sträckor. Herr Sellgren är själv ledamot av den trafikpolitiska utredningen. Det bör väl då, föreställer jag mig, inte vara svårt att vid första bästa tillfälle ta upp frågan i utredningen, om så inte redan har skett. Jag utgår dock ifrån att den redan har aktualiserats. Det tjänar inte mycket till — det sade jag redan förut — att tvista om historia i detta sammanhang. Men låt mig ändå säga att transportstödet på sin tid togs upp i den Lemneska lokaliseringsutredningen av ledamöterna Svanberg och Bert Ekström. Herr Fälldin var också ledamot av utredningen. Varken herr Fälldin eller folkpartiets representant, som väl var herr Hamrin, hade då kommit underfund med transportstödets regionalpolitiska effekt. I dag och framgent kan centerpartiet och folkpartiet springa fort i denna fråga, men de skulle aldrig ha kunnat starta det här loppet om inte socialdemokraterna i den Lemneska utredningen hade reserverat sig till förmån för en diskussion om ett transportstöd. Året vi skrev var 1969.

Herr talman! Några ord om persontaxorna på SJ och flyget. I mitt anförande sade jag att det visserligen skett vissa omfördelningar när det gäller flygplatsavgifter och platsreservationsavgifter för flyget, men det har inte medfört att staten med ett enda öre medverkat till att skapa ett rundare Sverige genom ett transportstöd. Statsrådet hänvisar till de utredningar som pågår beträffande persontrafiken på SJ och till trafikpolitiska utredningen. Innebär detta då att man har lagt ned varje tanke på att, i avvaktan på resultatet från trafikpolitiska utredningen, införa några som helst kortsiktiga reduktioner av persontaxorna? Skall man helt avvakta resultaten från trafikpolitiska utredningen? Det tar ändå några år, vad jag kan förstå, innan de första resultaten från den utredningen kan föreligga. Vi anser och har tidigare ansett att det är aktuellt att redan nu införa taxesänkningar för persontransporter med järnväg och flyg liksom man har gjort för gods. Transportstödet hindrar inte att trafikpolitiska utredningen sedermera lägger fram förslag som kan komplettera dessa. Vi kräver alltså åtgärder i avvaktan på resultatet av trafikpolitiska utredningen.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig kring Gotlandstrafiken och stödet till den. Statsmakterna har under senare år påtagit sig ett ökande ansvar för Gotlandstrafiken. På förslag av Kungl. Maj:t antog riksdagen 1970 en lag om linjesjöfart på Gotland. Det skedde för att skapa förutsättningar för en till lägsta möjliga kostnader tillfredsställande transportförsörjning för Gotland. En nödvändig koncentration och styrning av färjetrafiken och samhällelig insyn i verksamheten blev möjlig, och trafikoch turlistor för resenärer och gods samt taxesättning skulle härigenom kunna utformas på ett för ön och dess befolkning rimligt sätt. Året därefter, 1971, beslöt riksdagen i enlighet med Kungl. Maj:ts proposition om transportstöd med anknytning till färjetrafiken. Transportstödet är av försökskaraktär. Det är avsett att gälla under en treårsperiod och började tillämpas den 1 februari 1972. Transportstödet består av dels ett frakstöd för godstransporter till fastlandet, dels en reducering av avgiften för överfart av personbilar. Genom det sistnämnda gynnas turismen, och den bofasta Gotlandsbefolkningen får billigare fastlandsresor. Godstaxan nedsattes från den 1 februari 1972 med 50 procent. Det gäller här en längdmetertaxa för godsfordon. Taxan reducerades från 39 kronor till 20 kronor på linjen Visby—Nynäshamn och från 32 kronor till 16 kronor på linjen Visby—-Oskarshamn. Personbilstaxan sänktes från 60 kronor till 45 kronor, och på Gotland bosatta får här 50 procents rabatt. Budgetåret 1972 74 beräknas på grund av utökningen av godsvolymen stödet kosta 2,3 miljoner kronor. Utskottet tillstyrker höjningen och den föreslagna medelsanvisningen. Stödet har av olika skäl inriktats på utgående transporter. Undersökningar gjorda av SPK visade att priset på konsumtionsvaror, livsmedel och kapitalvaror inte var högre på Gotland än annorstädes, och det konstaterades att ett eventuellt stöd till intransporter skulle kunna skapa svårigheter för gotländska företag. Övervägande skäl har alltså talat för att det gotländska näringslivet i sina på grund av transportkostnader kostnadsmässiga olägenheter mest är betjänt av en koncentration av det av statsmakterna initierade stödet till transporter från Gotland. Det finns erfarenhet av stödet från litet mer än ett års tid. Någon allmän omprövning av stödet anser utskottet, liksom departementschefen, med erfarenhet från den relativt korta tidsperioden ej kan göras nu för att eventuellt konstruera om stödets nuvarande form. Dock föreslås nu en reducering av taxan med ytterligare 50 procent. Det betyder alltså att längdmetertaxan för godsfordon från den 1 juli 1973 kommer att sänkas med 75 procent räknat från det att stödet infördes i februari 1972 eller för exempelvis Visby—Oskarshamnslinjen från 32 kronor till 8 kronor längdmetern för transport av godsfordon med färja. Utskottet delar uppfattningen att detta innebär en väsentlig förbättring av stödet och tillstyrker att ändringen sker på sätt som regeringen föreslår och att principerna för stödet får förbli oförändrade. Medelsbehovet blir ca 1 miljon kronor större härigenom. Utskottet tillstyrker den merkostnad som belastar det tidigare nämnda förslagsanslaget Transportstöd för Gotland. Ett flertal motioner från borgerligt håll yrkar ändringar i det av regeringen framlagda förslaget, och dessa motioner har utmynnat i en reservation, nr 8, i utskottets betänkande. Först kan jag då konstatera att så här långt har utskottet varit helt enigt. Men i reservationen från center-, folkpartioch moderatledamöterna för man sedan — på basis av motionerna — ett annat resonemang.

Alla dessa motionskrav yrkas det bifall till, och så begär man då — grundat på all denna blandning — förslag hos Kungl. Maj:t om transportstöd för råvaror och halvfabrikat till Gotland. Det bleve såvitt jag kan förstå svårt att skriva förslag enligt alla dessa önskemål, om alla synpunkter skall tillfredsställas. Dessutom har de som står för reservationen också varit ense om nuvarande principer. Det verkar som en helgardering med både etta och kryss och tvåa. Men även om man nu försöker sig på stöd till vissa intransporter, stöter man på praktiska svårigheter. Taxan på färjorna är fastställd enligt beräkning per längdmeter för lastbil och släpvagn. Hur ordnar man då avgiftens fastställande när fordonet innehåller både sådant gods som skall ha stöd och sådant som inte bör ha fraktstöd? Samlastning är inte ovanlig. I täckta vagnar. Skall det vara stöd för intransporter, torde det av rent praktiska skäl vara nödvändigt att ge stöd som är lika för allt. Och det är ju konstaterat att det finns vissa betänkligheter häremot på Gotland. För närvarande är alltså allt fraktstöd koncentrerat till uttransporter, och här finns inga varor som man vill undanta. Då är det väl bättre att sätta in all kraft här; detta är också den linje som utskottsmajoriteten finner lämpligast. Vad gäller utredningskravet på åtgärder för att skapa vad reservanterna kallar ”likställighet mellan Gotland och fastlandet för gods, fordon och passagerare” hänvisar utskottet till vad tidigare sagts: Under nuvarande försöksperiod sker en utvärdering av stödet i dess nuvarande form. Grundat härpå skall övervägande göras om hur stödet för Gotlandstrafiken skall se ut i framtiden. Vi förutsätter också i utskottet att dessa överväganden skall underställas 1974 års riksdag. Vad gäller flygpriserna för Gotland finns ingenting särskilt sagt av reservanterna. Har man egna lösningar och verkliga förslag, borde de väl ha kommit fram här, men det gör de inte — så någon polemik på det området blir det inte. Det har under året på Gotland av framstående företrädare för oppositionen lovats vittgående stöd och bidrag för Gotland och dess trafikförsörjning. Det är inte mycket av detta som kommer fram när man nu här i riksdagen skriftligt skall så att säga konkretisera sig. Ett synnerligen oklart stöd till intransporter, som man vill att Kungen skall utforma, och så det — jag höll på att säga obligatoriska — kravet på utredning är vad man kommit fram till. Ni begär i reservationen, herr Sellgren, en utredning om åtgärder för att skapa likställighet mellan Gotland och fastlandet. Här i talarstolen begärde herr Sellgren direkt förslag från Kungl. Maj:t. Herr Lothigius talade i matematiska termer om divisor, dividend och multiplikator, men produkten blev inte matematiskt exakt — matematiken är ju annars exakt. Det blir aldrig korrekt med irrationella faktorer i matematiken, herr Lothigius. Är ni reservanter överens om viss tullfrihet på Gotlandsfärjorna, som herr Lothigius nämnde? Det är intressant om man två dagar före Folknykterhetens dag vill införa billigare spirituosa för att människorna skall kunna dricka sig till billigare kollektivbiljett i inrikes trafik. Vad ni har åstadkommit i reservationen står i bjärt kontrast till vad man vid borgerliga partimöten enligt pressen på Gotland kritiserar och lovar när man får uppträda bland rosor, vindar och ruiner och inte behöver stå till svars för sina utfästelser. Det är ett kortsiktigt sätt att göra sig populär. Utskottsmajoriteten delar regeringens mening att Gotlands invånare och dess näringsliv skall ges med andra landsdelars invånare och näringsliv likvärdiga möjligheter. Det ytterligare stöd som vi nu ställer oss bakom är ett steg i den riktningen. Gotland behöver sitt fraktstöd. Att statsmakterna ställer sig positiva till Gotland, därom vittnar också det beslut som fattats om att Gotland skall tillhöra stödområdet — ett beslut som inte är färskt från fjolåret, som reservanterna säger. Förra året gällde det Öland, men beslutet om Gotland är av äldre datum. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Rosqvist har beskrivit det stöd som nu gäller för Gotland och det som kommer att gälla sedan propositionen antagits av riksdagen och ställer sig frågande till det förslag som reservanterna har lagt fram. Han undrar också över att vi tidigare har talat om en utredning, medan jag nu helt frankt begär ett förslag från Kungl. Maj:t. Ett förslag kan knappast läggas fram utan att det föregås av en utredning. Jag har i mitt anförande sagt att varje reduktion av kostnaderna för överföring av gods och personer mellan Gotland och fastlandet är välkommen och har sitt värde. Jag underskattar alltså inte alls propositionens förslag. Men det innebär inte någon slutlig och tillfredsställande lösning för Gotlandstrafiken. Kostnaderna för transporter till och från Gotland bör i princip inte vara högre än för motsvarande sträcka på fastlandet. Detta säger vi i reservationen, och vi håller fast vid det. Staten bör därför bära den merkostnad som påläggs gods, fordon och passagerare för transport mellan Gotland och fastlandet. Av den anledningen anser vi att denna fråga bör utredas och att förslag sedan bör läggas fram. Jag vill ställa frågan: Pågår någon sådan här utredning? För bara någon vecka sedan föreslog vi att högre bussbidrag skall utgå för Gotland. Också det motsatte sig herr Rosqvist och hans meningsfränder. Görs det alltså någon utredning i samband med den pågående utvärdering som herr Rosqvist talade om?
Herr talman! Jag skulle vilja fråga herr Rosqvist: Är Ni verkligen nöjd med situationen på Gotland? Är Ni nöjd med utvecklingen under de senaste åren trots att vi har tillämpat taxor och stöd som dock givit Gotland vissa möjligheter att förbättra sin situation? Är Ni nöjd med dessa taxor? Har de räckt till? Kommer Gotlands situation att vara likvärdig med situationen på fastlandet? Om det inte är så måste det väl ligga någonting i tanken att för att kunna skapa ett nytt näringsliv på Gotland med samma möjligheter som näringslivet på fastlandet har skall stödet gå i båda riktningarna, annars blir det ingen likställighet i det sammanhanget. När det gäller den s.k. tullfriheten kunde det vara intressant att testa om man på ett lämpligt och riktigt sätt skulle kunna förändra tulltaxorna och undersöka om det så att säga kunde stimulera formerna för persontransporterna till Gotland och göra priserna mera konkurrenskraftiga. Sedan kan man avväga var någonstans man skall lägga dessa tullförändringar på ett för Gotland lämpligt sätt. Det är så långt jag vill gå i det avseendet. Jag för in nya faktorer i bilden, en multiplikator, och det tycker jag är ett intressant diskussionsämne. Det är i alla fall en nyhet, herr Rosqvist, och man borde kunna testa en sådan form och undersöka hur det fungerar. Det är endast detta jag har velat föra fram. Jag tror att herr Gustafsson i Stenkyrka kommer att redovisa den aktuella och näraliggande situationen på denna ö.
Herr talman! Herr Sellgren och herr Lothigius har ställt ungefär samma frågor. De undrar om jag är nöjd med transportstödet och med den situation som råder på Gotland. Nöjd och nöjd, det är ett begrepp som kan jämföras med sådana faktorer som herr Lothigius för in — irrationella tal i matematiken. Ett bevis för att vi vill göra det bättre är det ökade fraktstöd som nu införs. Vi har också förutsatt att det skall ske en utvärdering av stödet. Man skall följa upp och se att det verkligen träffar riktigt. Utvärderingen innebär naturligtvis också att man konstaterar huruvida stödet är tillräckligt.

Är man överens om att man bör införa försäljning av billigare spritvaror för att på det sättet finansiera en kollektivbiljett till lägre pris på Gotlandstrafiken? Herr Lothigius talade också om lösningar med hjälp av en del matematiska termer, men herr Lothigius hade glömt facit.
Herr talman! Herr Rosqvist vill närmast komma undan mina förslag med att säga att det inte finns några konkreta förslag. Men sådana har vi framlagt — det framgår också av reservationen. Jag kanske då i stället till herr Rosqvist får använda statsrådet Norlings ord: Vi har väl inte för all framtid hittat rätt, utan vi skall väl kunna utveckla den här frågan. Däri hoppas jag är inbegripen även en utveckling när det gäller Gotland. Beträffande herr Lothigius” utflykter i detta sammanhang där han talar om olika multiplikatorer, tullfrihet o. d. finns inte något sådant med i reservationen. Det får stå för hans egen räkning.
Herr talman! Jag svarar gärna för mig själv i detta sammanhang. Jag tycker att det vore intressant att få en förnyelse av den här debatten, som vi fört i så många år. Men jag har tagit upp ytterligare en faktor, herr talman, nämligen konkurrensbegreppet, som man tydligen petar undan på ett lättvindigt sätt. Det är ju så i dag att t.o.m. taxiflyget skulle kunna sänka priserna; det finns möjligheter till det. Jag har också talat med rederiföretag som sagt ungefär som så: Om vi fick del av det stöd som för närvarande utgår i viss riktning för Gotland, skulle vi kunna köra godset så gott som gratis. Herr Rosqvist, glöm inte konkurrensen, tag med den in i bilden och försök sätta in den i sitt rätta sammanhang, så kanske situationen blir bättre.
Herr talman! Det är intressant att konstatera att reservanterna kunnat enas i en reservation. Men här i debatten har man vitt skilda förslag om hur lösningar skall ske. Att man inte håller fast vid reservationen förstår jag, för den säger strängt taget ingenting. Reservationen är ett enda stort jaså. Nr 103 Herr Lothigius framför förslag om skattefri sprit, och herr Sellgren Tisdagen den säger nej till detta. Nu tar herr Lothigius också upp ett förslag om 29 maj 1973 konkurrens. Det skulle i praktiken innebära att man upphäver beslutet om tillstånd för Gotlandstrafiken. Jag vill då påminna herr Lothigius om att tidigare kostade det 60 kronor att ta över en personbil medan det nu kostar 45. Det kostade 32 kronor per längdmeter att ta över en bil i ena riktningen, men efter den 1 juli kommer det att kosta 8 kronor. De tidigare priserna fastställdes då konkurrens rådde i fråga om trafiken — det var två trafikföretag som körde. Genom statens ingripande kör nu bara ett trafikföretag. Priserna har därefter kunnat sänkas med 75 procent mellan Gotland och fastlandet.